Herr talman! Med tanke på den inställning som miljöpartiet redovisar när det gäller kärnkraften blir jag alltid förvånad över att man inte kräver ett omedelbart stopp. Som man beskriver kärnkraften borde det, tycker jag, vara den enda riktiga handlingslinjen. Jag registrerar dessutom att man från miljöpartiet i en debatt här förra hösten sade att man ville ha en avveckling på tre år. Men det skulle naturligtvis förorsaka chockvågor genom svensk ekonomi och vara en utomordentligt allvarlig åtgärd. Nu fick vi genom Krister Skånberg reda på att den tiden är utsträckt till tio år. I och för sig är det glädjande med en tillnyktring på det här området. När det gäller takten och förändringar av miljöpartiets ståndpunkt kan jag konstatera att miljöpartiet 1991 kommer att ha samma åsikt som vi, och det är en intressant iakttagelse.

Herr talman! Krister Skånberg nämnde de konferenser som har anordnats i förstakammarsalen under några år på inbjudan av representanter för samtliga partier. Jag är glad över att de konferenserna kommer att fortsätta. Dess värre behövs de. Jag tror att Krister Skånberg är överens med mig om att det är märkligt att riksdagen skall behöva ta sådana initiativ. Här träffas alltså den del av näringslivet som är intresserad av att fullfölja riksdagens beslut om en avveckling av kärnkraften och som har konkreta praktiska förslag till hur det här skulle kunna gå till. De sammanträffar med forskare och myndighetspersoner på seminarier. Naturligtvis har man inte samma resurser som regeringen skulle ha haft om regeringen hade anordnat det hela. Det är märkligt att vi i riksdagen skall behöva göra så här. Det är ju ändå regeringen som skall ha den verkställande uppgiften. Hos riksdagens revisorer har vi i centerpartiet lagt fram ett granskningsförslag när det gäller energiverket. Hur verkställer energiverket riksdagsbeslutet när det gäller att ta fram underlag och att aktivt verka för riksdagens beslut om en avveckling av kärnkraften och ett system som bygger på hushållning och förnyelsebara energikällor? Hur arbetar alltså energiverket? Jag är glad att Krister Skånberg fortsätter arbetet med att ordna konferenser. Men, som sagt, det borde inte vara nödvändigt.
Herr talman! Jag vill nu bara göra ett tillrättaläggande. Jag återkommer med repliker senare. Ivar Virgin säger att vi skulle ha talat om en tioårig avvecklingsperiod för kärnkraften. Jag hoppas att jag sade tre år. Vi har inte ändrat oss på den punkten. Men vi håller med Ivar Virgin om att det riktigt kloka skulle ha varit att avveckla kärnkraften på en gång. Annars blir det, som Kjell-Olof Feldt sade i går, en panikrusning bort från kärnkraften den dag då nästa olycka inträffar. Vi tycker ändå att tre år är väsentligt bättre än tjugo år.

Herr talman! Vi moderater har i den energipolitiska debatten konsekvent sagt att den förtida avvecklingen av kärnkraften är oförenlig med verklighetens krav på åtgärder när det gäller att reducera koldioxidutsläppen och när det gäller verklighetens och folkomröstningens krav på hänsyn till välfärd och sysselsättning.

För denna politik och denna hållning har vi blivit angripna, inte så mycket ute i verkligheten men i denna kammare i energipolitiska debatter. Det verkar som om man trodde att moderata samlingspartiet var regeringspartiet. Man kan fråga sig: Varför har det varit så? Jag tror att sanningen är den att vi moderater står för en energipolitik som har stöd i verkligheten och som faktiskt har ett betydande stöd utanför denna kammare hos den svenska befolkningen. Därför upplevs den inte bara som en utmaning utan också som ett hot när det gäller alla dem som bedriver energipolitik i ett slags opposition mot verkligheten. I de debatter som har handlat om huruvida den nu preciserade energipolitiken är möjlig eller ej, om huruvida de olika målen är förenliga eller ej, har Birgitta Dahl mycket klart och otvetydigt hävdat i denna kammare att den förtida avvecklingen är oåterkallelig och kompromisslös. Hon har hävdat att koldioxidtaket skall klaras — det har hon sagt bl.a. i en interpellationsdebatt i våras här med mig, och det är en mycket otvetydig deklaration — och konsekvent förnekat att det finns några planer på en utbyggnad av de orörda älvarna. Herr talman! Det är anmärkningsvärt hur ffrämmande denna politik framstår för människor som verkar ute i verkligheten. Jag tänker inte bara på dem som normalt brukar fördömas som kampanjmakare och skrämselpropagandister för industrins elanvändare eller elproducenterna utan också på dem som är verksamma vid kommunala värmeverk. Det gäller då naturgasens introduktion. Över huvud taget gäller det dem som i dag är verksamma inom det energipolitiska Sverige. För dessa har den förda politiken framstått som främmande. Nu har den politiken också fått sitt betyg. I och med att den socialdemokratiska 90-talsgruppen konstaterade att de olika energipolitiska målen var oförenliga förklarade man ju att socialdemokratin, precis som aktörerna ute i verkligheten och precis som vi moderater här i kammaren har sagt, inte hänger samman. Nu har vi också sett det slutgiltiga steget i fråga om den hitintills förda socialdemokratiska energipolitiken och dess sammanbrott. Nu skall ny energipolitik tas fram under ledning av en krisgrupp, där statsministern och LO-ordföranden ingår jämte Rune Molin och energiministern plus, gissar jag, ett antal ledamöter. Det är uppenbart, i alla fall att döma av presskommentarerna, att man här avser att öppet diskutera alla frågor där energiministern slagit fast otvetydiga deklarationer. Uppenbarligen handlar det om att skjuta på den förtida avvecklingen, vilket vore en seger för förnuftet. Eller också handlar det om att offra älvarna eller miljön. Vi kan konstatera att de socialdemokratiska energipolitiska målen hitintills har varit oförenliga. Men nu kan man ställa frågan: Finns det en socialdemokratisk energipolitik? Jag skulle också vilja ställa en mycket konkret fråga till Birgitta Dahl: Står Birgitta Dahl fast vid sina deklarationer här i kammaren om att koldioxidtaket skall respekteras, om att det inte blir någon älvutbyggnad och om att den förtida avvecklingen är kompromisslös och oåterkallelig? Men en, förmodar jag, i dagens läge ännu viktigare fråga är: Står socialdemokratin fast vid dessa deklarationer? Det är av intresse att få besked, eftersom det som energiministern kan säga i denna fråga här i dag har en grundläggande betydelse för den kommande energipolitiska debatten. Dessutom har svenska folket rätt att få besked. Herr talman! Redan i dag ser vi klart konsekvenserna av en oförenlig och stundtals virrig energipolitik. Vi behöver således inte utreda den saken — det finns ju redan en kaskad av utredningar genom vilka regeringen försöker bedriva energipolitiken. Den ena konsekvensen vi kan se är hur kommuner och olika kraftproducenter runt om i landet projekterar byggandet av stora eller fossila kraftverk eller kraftvärmeverk. Det väcker miljöopinion runt om i landet, på goda grunder, därför att det innebär en ökning av utsläppen av svavel, kväve och koldioxid. Jag skulle vilja fråga: Anser Sveriges miljöminister att denna utveckling är bra? Och avser Sveriges miljöminister att köra över de miljöopinioner som mycket starkt kommer att göra sig hörda — och som redan i dag gör det — i protest för att skydda sin miljö och sin nära natur mot en miljöförstöring som annars blir konsekvensen av avvecklingsbeslutet? Herr talman! Den andra konsekvensen ser vi också redan i dag. Det är konsekvensen för näringsliv och ekonomi genom den utflyttning som svenska företag gör av elintensiva investeringar, dvs. investeringar som skulle ha kunnat göras i Sverige. Bara den senaste veckan kunde vi läsa att ett företag väljer att förlägga en investering på över 2 miljarder utomlands. Ett annat företag väljer att genomföra en mindre investering i utlandet. Stora delar av massa-, pappersoch boardindustrin trappar successivt ner därför att de vet att kommande elpriser i Sverige inte kommer att göra svenska anläggningar konkurrenskraftiga. Detta är den konkreta konsekvensen av den oförenlighet i energipolitiken som har präglat de senaste åren. Jag skulle vilja fråga Birgitta Dahl: Avser regeringen att vidta åtgärder för att snabbt få ett grepp om vad som i dag sker som en följd av den tidigare ofullständiga energipolitiken? Vilka konsekvenser har energipolitiken redan fått? Herr talman! Jag vill ställa en sista fråga. Birgitta Dahl intervjuades i Veckans Affärer i förra veckan och hon konstaterade där: ”Alla medborgare måste avstå en eller ett par procent under 90-talet och en bit in på 2000-talet.” Detta gällde konsumtionsutrymmet. Hon förklarade vidare att det nog skulle bli ganska lätt, därför att vi har mycket kattguld i vårt samhälle som vi kan vara av med. Där fick lärarna, sjuksköterskorna, poliserna och alla andra grupper som i dag kräver höjda löner ett besked. Precisera för barnfamiljerna och för pensionärerna vilket kattguld de skall dra in på! Jag tror att de är lika intresserade av att veta det som vi här i kammaren är.
Herr talman! Gunnar Hökmark säger att en avveckling av kärnkraften är oförenlig med en reducering av koldioxidutsläppen. Jag vet inte vilket som är mest beklagansvärt, om Gunnar Hökmark verkligen tror att det är så här eller om han hycklar. Om kärnkraften skulle bidra till att reducera koldioxidutsläppen skulle det behövas tusentals nya reaktorer i världen. På världsenergikongressen i Montreal nyligen framfördes att det i så fall skulle behövas 5 000 nya kärnkraftsreaktorer. Är det på det sättet Gunnar Hökmark vill reducera koldioxidutsläppen? När det i övrigt gäller förhållandet till koldioxid vill jag upprepa det som jag sade i mitt anförande, dvs. att kärnkraften går hand i hand med det samhälle som också i mycket hög grad förbränner fossila bränslen, förslösar resurser och hugger ned skog utan att återbeskoga. Det betyder omvänt att en avveckling av kärnkraften och en uppbyggnad av ett energisystem som i stället baserar sig på sol, vind, vatten och biobränsle är det enda energisystem som varaktigt kommer att kunna reducera koldioxidutsläppen. Därför är det inte bara möjligt utan också nödvändigt att avveckla kärnkraften.

Herr talman! Gunnar Hökmark beskyller oss som vill avveckla kärnkraften för att driva en verklighetsfrämmande energipolitik, och han refererar till en rad människor ute i samhällslivet, kraftbolagen, industriföreträdare, värmeverkschefer m.fl. Det är en rad mycket duktiga och kunniga personer, och jag har all respekt för dem. Samtidigt får vi inte tänka bort att de, med all rätt, företräder företagsintressen — om de inte gjorde det skulle de närmast begå tjänstefel. De företräder också producentintressen, vilket de skäligen skall göra. Därför har de inte någon anledning att väga in helheten på det sätt som vi bör göra som riksdagsmän och ansvariga för just helheten och hela Sveriges bästa. Det är helt skilda kalkyler som görs när det gäller att producera ny energi. Vi vet att det av tradition är elabonnenterna som via vattenkraften får betala de stora initialkostnaderna för nya stora anläggningar. Så blir det även i fortsättningen. Det har gällt kärnkraften, och det gäller kolkondens. När det gäller den andra biten, att använda energi effektivare, finns inte motsvarande finansieringsmöjligheter. För den enskilde är det ofta fråga om att ta ett banklån med ganska hög ränta, med krav på återbetalning, o.s.v. Det är alltså två helt skilda kalkyler som görs. Därför har vi under många år ägnat oss åt mycket snedvridna investeringar, där det har satsats på tok för mycket pengar i ny produktion och för litet pengar i effektiv energianvändning. Detta har kostat samhället och svenska folket mycket pengar. Också denna ensidiga produktionsfilosofi, som innebär att man ständigt ser till att det finns tillräckligt med energi, kommer, Gunnar Hökmark, om den får genomslag, att göra elpriserna i Sverige så höga att det finns anledning för massaindustrin och pappersindustrin att flytta ut. Det är inte den linjen som vi förespråkar. Vi förespråkar en väl balanserad avvägning mellan investeringar och effektivare energianvändning, en successiv övergång till förnybar energi, så att samhällets resuser utnyttjas för just den förnyelse av energisystemet som på sikt ger stabilare, tryggare och lägre energipriser än det system som Gunnar Hökmark förespråkar. Den verkligt industrivänliga politiken driver vi som vill avveckla kärnkraften.

Herr talman! Både på Gunnar Hökmarks anförande och på Ivar Franzéns
Herr talman! Det är viktigt att konstatera att man kan tjäna pengar på att spara energi, på att både elproducent och elkonsument kan spara. Detta har mani vissa delar av USA, framför allt i Californien, visat mycket tydligt, och man fortsätter att arbeta på den linjen. Många här i Sverige talar om USA som ett land där marknadskrafterna har mycket stort spelrum, men man har också en hel del spelregler. Det innebär bl.a. att kraftbolagens taxor bestäms av statliga kommissioner. Det betyder inte att kraftbolagen inte lönar sig, utan taxorna regleras så att bolagen kan ha en tillfredsställande lönsamhet. När det gäller taxesättningen arbetar man intensivt med att hitta incitament, morötter, för kraftbolagen att erbjuda sina kunder fördelar om de sparar energi, på samma sätt som Stockholm Energi gjorde med lamporna, som jag visade prov på nyss. Det finns anledning att tro att det här sprider sig till hela USA. Kongressen kommer inom kort att få ta ställning till ett förslag som innebär att både producent och konsument får möjlighet att tjäna pengar på elbesparing i stället för att bara tjäna pengar på att göra mer och mer el tillgänglig. Dessutom tjänar landet på en sådan energihushållning, därför att man kan importera mindre bränsle. Det skulle vara högaktuellt även för Sveriges del, om vi kunde få ner importen av olja och kol till noll eller till mycket låga värden, som miljöpartiet förespråkar. Detta måste väl vara ett nationellt intresse. Jag tycker att det är viktigt att man här i Sverige tar i beaktande det arbete som statliga Vattenfall har utfört. Den utredning som jag talade om är ganska omfattande, och den är fylld av siffermaterial.

Herr talman! Först till Annika Åhnberg. Man reducerar ju inte koldioxidutsläppen i världen genom att öka dem i Sverige. Detta är en enkel matematisk utgångspunkt, som vi borde vara överens om på ett mycket enkelt och lättvindigt sätt. Man reducerar heller inte koldioxidutsläppen i Sverige genom att avveckla kärnkraften, för det kommer att framtvinga ökade koldioxidutsläpp, ökad förbränning av fossila bränslen. Det hjälper inte att Annika Åhnberg säger att det skall vi inte göra — vi skall inte göra någonting som är dåligt, vi skall bara göra saker och ting som är bra. Så har ju Annika Åhnbergs partivänner i Östeuropa sagt hela tiden, medan man konsekvent har förstört miljön och gjort att den innebär en enda stor krissituation. Man måste ta ansvar. Om Annika Åhnberg tar del av den miljöpolitik som har förts av hennes partivänner i Östeuropa, kommer hon att erfara att människorna i Prag, Budapest och Warszawa hade varit glada för en energipolitik motsvarande den som vi hittills bedrivit i Sverige. När det gäller Ivar Franzéns invändningar vill jag först säga att det som får massaindustrin att flytta utomlands är nog knappast den moderata energipolitiken. Det är möjligt att det för Ivar Franzén har gått upp en särskild insikt om att det är centerns energipolitik som är den industrivänliga, men den insikten saknas i stora delar av svensk industri. Där upplever man det inte alls så, tvärtom flyttar man redan i dag utomlands. Det bör Ivar Franzén kunna förklara. Jag skulle till Ivar Franzén vilja säga en sak av något mer principiell natur. Ivar Franzén förespråkade ju 1980 linje 3, enligt vilken vi skulle avveckla kärnkraften under en tioårsperiod. Det hade inneburit att vi i dag troligtvis hade mönstrat ut det sista kärnkraftverket. Det hade inneburit att vi i panik hade tvingats bygga ut användningen av fossila bränslen i olika former i det svenska samhället, med en teknologi som vi i dag, som tur är, kan betrakta som gammalmodig; det hade då varit den enda tillgängliga. Det hade inneburit oerhörda anspänningar för svensk industri. Jag tycker att Ivar Franzén, innan han går och lägger sig i kväll, skall fundera över vilka konsekvenser hans linje 3 hade fått för svensk miljö. Och så skall han tacka oss moderater — och t.o.m. de socialdemokrater som då slogs för att man skulle fortsätta att använda den svenska kärnkraften.

Herr talman! Avvecklingen av den svenska kärnkraften kommer att kunna genomföras samtidigt som koldioxidutsläppen reduceras. Om Gunnar Hökmark vore litet mer intresserad av att fundera över hur man kan avveckla kärnkraften, så skulle han lätt ha kunnat konstatera det. Men tyvärr är han ju bara intresserad av att bevara den och har därför inte bemödat sig om att sätta sig in i de avvecklingsplaner som finns och som faktiskt möjliggör reducerade koldioxidutsläpp. Läs på! Jag brukar ofta mäta temperaturen i politiska debatter genom att konstatera att när moderaterna drar in Östeuropa, då är de illa ute, då har de inte mycket sakargument att komma med. Jag har inga partivänner i Östeuropa, jag tillhör vpk, som är ett parti som verkar här i Sverige. Självfallet är vi också intresserade av att göra vad vi kan för att förbättra miljösituationen ute i Europa. Och vi tar tacksamt emot stöd från alla partier i Sverige som vill sträva i samma riktning.

Herr talman! Gunnar Hökmark påstår med stor bestämdhet att kärnkraftsavvecklingen kommer att tvinga fram ökade utsläpp av koldioxid. Men, Gunnar Hökmark, effektivare energianvändning ger inga koldioxidutsläpp. Ökad användning av biobränslen, solenergi och vindenergi — inte ger det några ökade utsläpp av koldioxid! Det är alldeles självklart att det är både tekniskt och ekonomiskt möjligt att göra kärnkraftsavvecklingen jämsides med att vi genomför en förnyelse av vårt energisystem och därigenom åstadkommer en ny ”mix” till rimlig kostnad och med bibehållna eller sänkta utsläpp av koldioxid. Gunnar Hökmark ber mig sedan tänka igenom min gamla hederliga, fina linje 3-inställning och konsekvenserna av den. Självfallet, Gunnar Hökmark, hade det varit väsentligt enklare att avveckla de sex reaktorerna och då börja den förnyelse av energisystemet som i dag är otroligt angelägen men som var möjlig och angelägen redan då, 1981. Om de 35 miljarder som är kostnaden för både de två senaste reaktorerna och utbyggandet av eldistributionen, hade satts in för effektivare energianvändning, ökad användning av förnybar energi, skulle de ju ge ett väsentligt större tillskott än vad de gett i de här två reaktorerna.

Jag tror att alla människor, vare sig de vill erkänna det eller inte, är medvetna om att den tredje kärnkraftsolyckan — som vi alla önskar inte skall komma men som vi vet kommer att inträffa — kommer att ställa till politiska och mänskliga tragedier och en rad andra problem. Det är detta som Gunnar Hökmark vill att jag skall tacka moderaterna för ifrån denna talarstol. Realismen i Gunnar Hökmarks önskningar och uttalanden är inte särskilt stor.
Herr talman! Det finns de som säger att om det nedfall från Tjernobylkatastrofen som drabbade delar av Norrland hade drabbat Stockholm och dess beslutsfattare, så skulle kärnkraftsavvecklingen redan ha varit i gång. Vad tror Gunnar Hökmark händer när nästa stora kärnkraftsolycka inträffar? Tänk om den händer nära oss och blir allvarlig! Då blir det kanske panikavveckling. Är det inte mycket bättre för Sverige, för oss som bor här och för svenskt näringsliv, att påbörja avvecklingen nu och göra den under ordnade former? Jag förstod inte alls resonemanget om att vi skulle öka utsläppen av koldioxid i Sverige. Från tre partier har vi ju här ganska tydligt försökt berätta att det handlar om att minska koldioxidutsläppen. I detta sammanhang vill jag gärna påpeka att vi i miljöpartiet anser att man inte skall använda naturgas för att kompensera att kärnkraftselen inte finns tillgänglig längre. Vi tycker att naturgasnätet inte skall byggas ut. Vi tycker att naturgasen i första hand skall användas i de länder som har en ännu värre miljösituation än vi har här i Sverige — närmast i Polen och i Sovjet. Där är ju miljökatastrofen ett faktum — ett faktum som vi borde lära oss av. Herr talman! Det är förvånansvärt att höra år ut och år in att vi i Sverige inte skulle ha råd att ta itu med miljöproblemen, att ekonomin inte skulle räcka till. Vi kan knappast räkna med en starkare ekonomi än vad vi har haft under de senaste sju åtta åren. Vi kan inte räkna med en långvarigare välståndstid än vad vi har haft. Och vi kan knappast säga att det behövs ytterligare tillväxt för att vi äntligen skall börja ta itu med de här problemen. Det förefaller mig vara ungefär samma slags resonemang som att säga att vi inte har råd att börja släcka den brand som rasar nu, för vi måste först tjäna ihop pengar att skaffa släckningsutrustning. Den skall man väl börja skaffa när man varsnar faran.

Herr talman! Jag tycker att Krister Skånberg är en charmerande person. Han är något av politikens lycklige Ture här i riksdagen. Han tror att bara man vill någonting blir det också så. Sitter man och vill riktigt mycket att koldioxidutsläppen skall minska och skriver man ned en riktigt ambitiös plan på papperet så blir det så. Men verkligheten är inte så enkel att man bara kan sitta och fundera litet grand och se vad som kommer ut ur pennan. Det har Birgitta Dahl fått uppleva när nu bl.a. krisgruppen har blivit tillsatt. Men Krister Skånberg snappar ändå upp en viktig sak: miljökatastrofen i Östeuropa är ett faktum. Han för in en annan storhet i den energipolitiska debatten, vilket borde ge Ivar Franzén anledning att reflektera. Man kan inte ensidigt se på en enda energiform och mena att den skulle vara skild från mänsklig verksamhet. Får jag fråga Ivar Franzén: Är växthuseffekten någonting som är förenligt med mänsklig verksamhet? Är utsläppen av tungmetaller någonting som passar ihop särskilt bra med mänsklig verksamhet? Självfallet har alla energiformer sina miljökonsekvenser. Det som jag och Ivar Virgin så noga belyste är att vi i dag ser en växthuseffekt anta proportioner som gör att mänskligheten måste prioritera växthuseffekten i sin internationella miljösamverkan, eftersom växthuseffekten medför oacceptabla globala konsekvenser. Det hela pågår just nu. Man behöver inte vänta på att en tredje olycka skall hända, eftersom vi har en olycka i form av en kontinuerlig process. Herr talman! Ytterligare en sak, energihushållningen. Faktum är att vi i Sverige har varit mycket framgångsrika när det gäller energihushållning. Sedan 1970-talets början använder vi ungefär samma mängd energi som i dag. Men hur har vi lyckats klara det hela? Jo, inom ramen för samma totala energianvändning har vi nästan fördubblat elanvändningen, och denna har också under den här tiden blivit allt effektivare. Den kommer också att bli ännu effektivare. Men det intressanta är att det moderna välfärdssamhället-industrisamhället ju ställer nya krav, framför allt på elkraft, medan den kärnkraftsavvecklingspolitik som riskerar att bli en elavvecklingspolitik slår direkt mot det moderna välfärdssamhällets möjligheter till en effektiv energihushållning. Detta är konsekvensen, och därför måste vi börja diskutera elavvecklingens följder för det moderna välfärdssamhället. För mig är den ifrågavarande politiken omöjlig att acceptera, eftersom den hotar uppnåendet av grundläggande välfärdspolitiska och miljöpolitiska mål.

Herr talman! Enligt energiministern och regeringen ligger beslutet fast att två reaktorer skall avvecklas under mitten av 90-talet, detta trots att det inte finns någon ersättningsenergi som är bättre eller ens lika bra. Detta är ett svek mot folkomröstningen, ett rejält bidrag till miljöförstöringen och en enorm kapitalförstöring. Som Ivar Virgin så riktigt påpekade tidigare i talarstolen kostar detta vårt samhälle och oss skattebetalare åtskilliga miljarder, miljarder som skulle kunna användas på ett oändligt mycket bättre sätt, t.ex. till miljöinsatser. Regeringen satsar i stället dessa miljarder för att vi svenskar inom landets gränser under några år skall få leva med tio i stället för tolv reaktorer. Enligt finansministern skall kärnkraften avvecklas, därför att våra reaktorer körs med successivt sjunkande säkerhetsmarginaler. Det skulle alltså vara ansvarslöst att använda reaktorerna längre tid än 30 år. Jag tycker att det är mer realistiskt att lyssna på de experter som kan den här disciplinen. Experterna säger att de svenska reaktorerna kan drivas med fullgod säkerhet i minst 40 år. Man anser att reaktorerna rent tekniskt sett antagligen kan drivas hur länge som helst med fullgod säkerhet, men kostnaden för att byta ut vitala delar blir i varje fall med nuvarande teknik högre än kostnaden för att bygga nya kraftverk. Vi vet vilken miljökatastrof som har drabbat Östeuropa och Sovjet, vi vet att energianvändningen ökar i hela världen och vi vet att våra kärnkraftsverk hör till de allra säkraste. I detta läge väljer regeringen att i förtid avveckla en av de miljövänligaste och billigaste kraftkällor som vi har. Det betyder en sämre miljö inte bara för oss svenskar, utan en försämring av jordens totala miljö. Det innebär också en avsevärt dyrare el. De industrier som har en stor elanvändning flyttar utomlands, och Sverige kommer att halka efter ännu mer. Västtyskarna har en levnadsstandard som ligger högt över vår, italienarna håller på att passera oss, och får regeringen som den vill kommer också länder som Spanien och Portugal att gå förbi Sverige. I hela Norden introduceras nu gasbaserad elproduktion, därför att Sverige skall avveckla sin kärnkraft. I Finland byggs kärnkraften ut till 900 TWh. Man räknar med att sälja till Sverige. I Västernorrlands län förbrukas uppemot 8 TWh el per år, eftersom det finns så många elintensiva industrier i länet. Bara Sundsvalls kommun förbrukar dubbelt så mycket industriel som Stockholms, Göteborgs och Malmö kommuner tillsammans. De industrier som har den största energianvändningen i länet har redan en stor del av sin produktion utomlands, och stora investeringar planeras, men till största delen i andra länder. Som exempel kan nämnas att karbidtillverkningen vid KemaNords fabriker skall byggas ut. Företaget har en elkostnad som utgör 37 96 av råvarukostnaden. Den utbyggnaden kommer att ske i Frankrike eller i Norge. Energiministern har sagt att vi skall spara på elförbrukningen. Vi skall spara in en stor del av det bortfall som två reaktorer innebär. Självfallet skall de besparingar göras som är möjliga. Men såvitt jag förstår har åtminstone de elintensiva industrierna minimerat sina elkostnader, och blir det nedläggningar innebär det också att många småföretagare, som är beroende av de stora industrierna, går under. Om t.ex. elpriset fördubblas kommer Gränges Aluminium, KemaNords karbidtillverkning i Sundsvall och kiseltillverkning i Ljungaverk samt massaoch pappersfabriken i Matfors att tvingas lägga ned. Detta innebär att ett par tusen arbeten försvinner och en förlust i handelsbalansen på drygt en miljard. Den enda industri i Västernorrlands län som har en stor elanvändning och som på sikt kommer att kunna fortsätta verksamheten är massaoch finpappersfabriken i Husum, men 10 26 av personalen måste bortrationaliseras. Länets övriga massaoch pappersindustrier, Hagraf i Härnösand och några kemiska industrier, får sannolikt lägga ned sin verksamhet på sikt. Investeringarna blir inte längre lönsamma. Små förändringar i konkurrenssituationen eller konjunkturerna kan vara ödesdigra. Samtidigt kan ju nya idéer kanske rädda situationen. Skulle alla vara tvungna att lägga ned verksamheten handlar det om närmare 4 000 arbetstillfällen och en förlust i handelsbalansen på närmare 6 miljarder. Regeringens politik bäddar för stor avfolkning av hela Västernorrlands län. Det är många tusen personer som är direkt eller indirekt beroende av de elintensiva industrierna för sin utkomst. Regeringens energipolitik är helt befängd. Regeringen vill avveckla en säker, miljövänlig och billig energikälla i en värld som plågas av miljöförstöring. Regeringen vill ytterligare skynda på Sveriges rutschande i utförsbacken. Regeringen vill slå undan utkomstmöjligheterna för tusentals svenskar, och speciellt försämra möjligheterna att leva och bo i Västernorrland. Vi moderater vill ha arbete och utkomst för så många som möjligt inom Sveriges gränser. Vi vill höja den svenska levnadsstandarden och förbättra välfärden. Vi vill ha kvar kärnkraften så länge den är säker och bättre eller lika bra alternativ inte finns. Energiministern har sagt att kärnkraftsavvecklingen måste få kosta. Skall den kosta oss arbetslöshet, en sämre miljö, sänkt levnadsstandard, försämrad välfärd och de sista outbyggda älvarna?

Herr talman! Jag kunde inte låta bli att begära replik på Eva Björnes anförande. Den beskrivning som Eva Björne gjorde av de effekter som uppstår om vi tar bort 8-9 TWh kärnkraftsel är rätt fantastisk. Låt oss ett ögonblick tänka i motsatt riktning. Vi har haft en period med ett klart elöverskott. Samtidigt har moderaterna klagat över att den svenska tillväxten är alldeles för dålig och över en massa bekymmer i samhället — detta trots att vi har haft ett betydande överskott. De 8, möjligen upp till 10 TWh, som vi har talat om är vad som i dag används för avoch påkoppling av el. Till detta kan vi lägga den outnyttjade produktionsförmågan i kraftvärmeoch mottrycksanläggningar. Därtill har vi som regel en betydande nettoexport av el. Varför har vi i Sverige inte haft en fantastisk utveckling på detta område när vi nu har haft upp till 15-20 TWh kärnkraftsel i överskott? Den frågan måste man ställa sig om man skall tro på denna otroligt negativa beskrivning. Då skulle vi få plocka bort — realisera bort — det som vi i dag använder. Detta är vad det handlar om. Vi säljer utan skatt, alltså till halva priset. Det är den situation vi har på elmarknaden. Vi måste i fråga om en sak försöka förstå varandra. När vi talar om att vi måste börja kärnkraftsavvecklingen nu och successivt påbörja förnyelsen handlar det om att det inte går att avveckla kärnkraften på fem år. Det går om vi bygger upp ett likadant storskaligt energisystem, baserat på kolkondens eller möjligen på gas. Men om vi vill förnya vårt energisystem så att vi verkligen når de miljöfördelar som vi alla vill ha, då måste vi engagera hela svenska folket nu och hjälpas åt med att bygga upp detta energisystem. I så fall skulle vi använda landets resurser på rätt sätt. Då skulle vi skapa dynamik i ekonomin och få en verklig utveckling i samhällsekonomin, inte bara tillväxt. Vi som vill avveckla kärnkraften ser inte någon fördel i en förtida avskrivning av en och annan reaktor. Den förlust som detta innebär är vi fullt medvetna om. Men vi vet att vi kan aktivera en rad andra mycket viktiga resurser i samhället, vilka mycket mer än väl kan kompensera detta. Det råder inget tvivel om att vi kan få en ökad sysselsättning, framför allt i de bygder som i dag har problem med sysselsättningen. Detta är det scenario som man, om man är verklighetsnära, skall måla upp som tanken bakom centerns energipolitik.

Herr talman! Jag vill försöka lugna Eva Björne när det gäller massaoch pappersindustrin. Man har redan nu kapacitet att generera 4 TWh med mottrycksturbiner som är installerade. I dag använder man bara hälften av den kapaciteten. Man kan fråga sig varför det inte skulle löna sig att använda redan installerad utrustning till att producera elkraft åtminstone för eget behov. Möjligheten finns, som sagt. Där finns 2 TWh. Det finns nu planer på att bättre ta till vara lutarna i den kemiska massaindustrin genom att förgasa luten, i stället för att förbränna den i sodapannor som man gör i dag. Då skulle man driva gasturbiner, och man skulle efter det koppla in avgaspannor och nuvarande mottrycksturbiner. Det skulle innebära att man åtminstone skulle fördubbla effektiviteten när det gäller att utnyttja värmeinnehållet i dessa lutar. Man skulle alltså komma upp i 8 å 10 TWh. Detta ligger litet fram i tiden, men det är i alla fall en potential. Långt tidigare kan man, om man vill, på motsvarande sätt börja använda bark, kvist och spån. I stället för att förbränna dessa material såsom nu sker skulle man kunna förgasa dem och driva gasturbiner. Vidare kunde man utnyttja avgaspannor och mottrycksturbiner på det sätt som jag angav tidigare. Här finns alltså också en potential. Då återstår frågan: Vad gör man när det gäller den mekaniska massan, dvs. numera termo-mekanisk eller kemisk termo-mekanisk massa? Det finns, som många säkert har läst, en ny process som är under utprovning. Man skall börja använda den nya massan i den pilotmaskin som finns här i Stockholm. Man räknar med att dessa försök skall vara avslutade inom en treårsperiod. Denna process har visat att man skulle kunna sänka energibehovet från 4 TWh till 2 när det gäller själva raffineringen, alltså själva malningen av fiber. Detta betyder att elinsatsen även i denna mycket energikrä vande industri plötsligt skulle gå ner, vilket naturligtvis också innebär stora besparingsmöjligheter. Vi skall därför inte, Eva Björne, vara teknik-pessimistiska i det här landet, och säga att vi nu måste lägga ner. Vi skall i stället utnyttja de kunskaper och erfarenheter som våra duktiga tekniker successivt tar fram. Men vi skall se till att detta sker inom de ramar som ställs upp av miljön, hänsyn till kommande generationer och solidaritet med folk utanför Sverige.
Herr talman! Eva Björne säger att vi inte skall göra oss av med kärnkraften, eftersom den är — som jag tror att hon sade — den miljövänligaste och billigaste energiformen. Då måste jag ställa frågan: Vad anser Eva Björne om hela kärnkrafts-cykeln? Slutar hennes miljöintresse vid det här landets gränser? I t.ex. Rössinggruvan i Namibia gör man av med 10 miljoner ton koncentrerad svavelsyra varje år. I Kanada finns hela sjösystem som är fullkomligt ödelagda av utsläppen från urangruvor. Tycker inte Eva Björne att dessa områden räknas? Ligger de för långt bort från Sverige för att vara intressanta när moderaterna diskuterar miljö? Vidare säger Eva Björne att vi nog borde sluta med denna typ av politiska diskussioner och i stället lyssna på experter. Jag är förvånad över detta uttalande från en representant från ett parti som ofta talar om individens rätt och frihet. Nu tycker tydligen moderaterna att vi i stället skall ha ett samhälle där vi förlitar oss på vad experterna säger åt oss. Min uppfattning är den motsatta. Vi skall försöka bli av med kärnkraften bl.a. av det skälet att det är ett system som lägger alltför mycket makt i händerna på experterna, och alltför litet makt i händerna på vanliga människor. Med detta energisystem får vanliga människor alltför lite inflytande över sina egna liv. Jag vill faktiskt hålla med Eva Björne på en punkt. Jag kan inse att den oro som kommer från representanter för industrier med hög elanvändning har varit befogad — inte därför att det skulle vara så svårt att avveckla kärnkraften, utan därför att de politiska signalerna har varit alltför otydliga. Man har inte givit de tydliga incitamenten som är nödvändiga till företag och innovatörer. Det blir ju inte intressant för marknaden att arbeta fram nya, energisnåla system om energin i själva verket är billig, medan framtagandet av de nya systemen är dyrt. Därför kan jag inse att deras oro har varit befogad i denna mening. Men det är samtidigt så att kärnkraftsavvecklingen är möjlig, om vi sätter fart på den nya tekniken. När det gäller den elintensiva industrin och dess flykt utomlands tror jag att den flykten är betingad av den skrämselpropaganda som t.ex. Eva Björne och hennes parti gör sig till tolk för mer än för den realistiska hållning till den framtida användningen av energi i Sverige. Sedan talar Eva Björne om att man vill höja standarden. Ja, men jaktmarker, fiskevatten, bär och svamp — är inte sådana saker en ganska väsentlig del av människors standard? Det tycker i varje fall vi. Vi menar att människor i detta land har fått sin standard väsentligt sänkt beroende på de effekter som kärnkraftsolyckan i Tjernobyl t.ex. har orsakat. För att inte tala om vilken standardsänkning det egentligen innebär att ständigt bära på en dov, mo lande ångest i skräck för att någonting faktiskt skall hända, någonting liknande det som hände i Tjernobyl! Bara den skräcken är i sig en standardsänkning.
Herr talman! När det gäller individens frihet att tycka skall man naturligtvis få ha en åsikt. Men en sådan fråga som kärnkraften är någonting som jag inte förstår. Om jag skall kunna uttala mig om den måste jag lyssna på dem som kan det området. Det är inte bara att tycka! När det gäller frågan om jag inte ser till andra länder vill jag säga att det är just det vi gör. Vi i vårt parti ser också att det finns en miljöförstöring som är global. För att kunna minska den miljöförstöringen skall ju inte vi i det här landet öka utsläppen. Annika Åhnberg, jag bor i det län som drabbades hårdast av Tjernobylolyckan. Vi hade kraftiga nedfall, och vi har fortfarande verkningar av olyckan. Men olyckan inträffade i en kärnkraftsreaktor av en typ som inte finns i det här landet. Det var en typ av olycka som inte kan hända här. Om vi minskar vår elproduktion och ökar vårt importberoende, så betyder det att länder i öst — länder som inte har den teknik som vi har — kommer att fortsätta producera i sina dåliga kärnkraftsverk och kanske också investera i fler sådana. När det gäller Krister Skånberg och Ivar Franzén och deras påståenden om den verklighet som gäller i industrin tycker jag att ni skall gå ut i industrin och se vad som hänt. Svenska Cellulosa AB har i dag betydligt fler anställda utomlands än vad bolaget har i Sverige. Det är inte bara den osäkra energipolitiken som i och för sig är orsaken till detta. Även EG-politiken har bidragit till situationen. Men den politik som bedrivs här i landet driver också ut företagen från landen.

Pappersoch massafabrikerna arbetar verkligen för högtryck för att göra sin produktion så billig som möjligt, och elkostnader är en stor del av deras produktionskostnader. Ortvikens Pappersbruk i Sundsvall t.ex. satsar nu på ett papper som heter LWC. När man tillverkar det kan man tillgodogöra sig veden på ett billigare sätt. Det pågår alltså en kraftig utveckling, men verkligheten är inte sådan som Ivar Franzén och Krister Skånberg beskriver den.
Herr talman! Jag utgår ifrån att Eva Björne grovt underskattar sig själv när hon säger att hon inte kan någonting om kärnkraft och inte vet någonting om den. Jag tror tvärtom att hon vet en hel del om kärnkraft, eftersom hon deltar i debatten här. Till den principiella diskussionen kan jag säga att det verkar som om Eva Björne menar att militären skulle bestämma om hur försvaret skall vara, polisen skall bestämma om hur polismakten skall byggas ut och läkarna skall bestämma om medicinen. Vi måste naturligtvis använda oss av experters kunskaper, men hela vårt demokratiska system är faktiskt uppbyggt på att vi utformar samhället utifrån övergripande politiska visioner. Det bygger på att de människor som gör det inte är experter på de enskilda områdena utan gör just en allmän politisk bedömning av helheten. Eva Björne sade att en kärnkraftsolycka inte kan hända här. Men det hände i Harrisburg i USA, ett land som vi annars alltid gärna tycker är mycket bra när det gäller utvecklingen av teknik, och så är det ju också. Eva Björne, detta har hänt på många andra ställen också, fast vi aldrig fick veta det. De är inte så att kärnkraftsteknologin i vårt land är fulländad. Det är inte så att olyckor inte kan hända här. De kan visst inträffa här, och av just den anledningen bör vi så fort som möjligt avveckla kärnkraften. En avveckling minskar risken för att något verkligen skall hända. Det är inte heller så att vi behöver bli beroende av import av el när vi avvecklar kärnkraften. Det har vi diskuterat tidigare här i dag, så det behöver jag kanske inte beröra ytterligare en gång.
Herr talman! Jag vill säga till Eva Björne att det inte bara är på det sättet att jag skulle behöva fara ut och studera industrin. Jag har arbetat i flera år i cellulosaindustrin, och jag har ännu inte tappat kontakterna där.

Att industrin väljer att lägga en del av sina nya anläggningar utomlands har inte bara, Eva Björne, att göra med elprissättningen utan hänger också samman med EG-reglerna. Industrin är angelägen om att förädla en del av sina produkter innanför EG:s gränser. Men det finns, som sagt, mycket att vinna på att äntligen lämna klara besked till bl.a. cellulosaoch pappersindustrin om hurdan den kommande utvecklingen skall bli. G A Metall har relativt nyligen satsat ytterligare pengar i Sundsvall på att modernisera sin äldsta anläggning. Därvid har man också visat att det gick att spara 25 90 av energin. Det gäller att hålla kontakt med industrin, Eva Björne! Jag talade med företaget senast i går, och då uppgav de där att de skulle kunna investera ytterligare två miljarder kronor för att modernisera resten av sina anläggningar. Med den frågan är det, som Eva Björne mycket riktigt säger, på det sättet att man också funderar på att etablera sig på Island. Om nu Island har ett energiöverskott kan jag i och för sig inte förstå att det skulle vara en katastrof om företagets synnerligen energikrävande produktion av råaluminium delvis skulle flyttas till Island, då vi måste tänka oss för hur vi skall använda energin på ett miljövänligt och resurssnålt sätt, medan Island har överskott på just energi. Jag kan inte inse att det skulle vara en katastrof. Vi nordiska länder skall ju också samarbeta. I deras fall skulle det också vara möjligt att göra den här investeringen på ett lönsamt sätt i Sundsvall, om företaget fick öka sin kapacitet med ungefär 50 Zo, säger företagets företrädare. Det finns andra möjligheter att lösa det problemet med statlig hjälp. Herr talman! En grundläggande förutsättning är att vi i Sverige även på sikt kan bibehålla konkurrenskraftiga elpriser, så att vår industri inte får en högre belastning än merparten av de länder som vi har att exportera till. Det är väl detta, ett konkurrenskraftigt elpris, som har vägt väldigt tungt i centerns energipolitik. Jag menar att vi har de bästa förutsättningarna för att på sikt klara detta med den politik som centern företräder. Vi har den billiga vattenkraften i botten. Den effektivare elanvändningen är väsentligt billigare än produktion av ny el. Vi har i Sverige utomordentligt goda tillgångar till biobränsle. Rätt utnyttjade är de mycket konkurrenskraftiga, om man räknar in miljökostnaderna, gentemot fossilbränslebaserad elkraft som de flesta av våra konkurrentländer kommer att få lita till i ganska hög utsträckning. Det är alltså inte så att kärnkraftsavvecklingen på något sätt behöver innebära försämrade konkurrensmöjligheter för svensk industri. Den största faran i den vägen är om vi helt blåögt — med betoningen på blå — bara går vidare och konsumerar mer och mer energi. Då står vi i den situationen när kärnkraften en gång under alla förhållanden måste avvecklas, att den måste ersättas med stora mängder fossileldad kondenskraft. Detta borde industrin frukta mer än något annat. Utlandsexpansionen beror, tror jag, till mycket liten del på kalkylerna om högre elpriser. Svensk industri har gjort mycket stora utlandsinvesteringar. Till viss del är detta positivt även för Sveriges ekonomi. Om man bortser från de kampanjer som drivs för att främja kärnkraften och misskreditera alternativen, tror jag att de flesta förtänksamma industrimän är medvetna om att man på energisidan kommer att ha konkurrensfördelar även i framtidens Sverige.

Herr talman! Precis som jag sade tidigare, beror en del av utlandsinvesteringarna på den övriga politik som förs här i landet, inte enbart på energipolitiken. G A Metalls renovering av ett verk var väl snarast en underhållsinvestering, för annars hade man måst lägga ned det verket. När det gäller möjligheterna att få elen att räcka har vi ju varit bortskämda de senaste åren med att det har regnat mycket. Ungefär 20 TWh beror på kraftig nederbörd och därför har vi också fått billig el. Klara besked och en tydlig energipolitik underlättar naturligtvis för industrins planering för framtiden. För de flesta industrierna i Västernorrlands län utgör elkostnaden en mycket stor del av produktionskostnaden. Därför förefaller det mycket underligt att man avvecklar en billig och miljövänlig energikälla i förtid, i stället för att utnyttja den och se till att även industrin och arbetstillfällena kan hållas i gång i den landsändan. Västernorrlands län producerar drygt 30 TWh inom länet, och jag tycker att vi borde få tillgång till en del av detta. Tycker Annika Åhnberg kanske att politiker också skall avgöra när läkare skall operera, på vilket sätt, osv.? Jag tycker att sakkunskap är någonting man skall hämta hos olika specialister.

Herr talman! Energifrågorna är viktiga, men jag börjar nu fråga mig om vi verkligen bara skall diskutera energi här i dag. När moderaterna radar upp talare efter talare och bara vill diskutera detta, är jag rädd för att man glömmer många andra viktiga ämnen. Jag tänker därför hålla mig till en del andra miljöfrågor, som jag tycker det är mycket väsentligt att diskutera. ”Hela världen är en rad av underverk — men vi är så vana vid dem att vi kallar dem vardagsting.” Detta citat av H C Andersen går att överföra till synen på vår natur och hur vi hanterar miljöfrågor. Sambandet mellan hur människan lever och påverkan på naturen är mycket nära. När överlevnaden hotas blir andra problem små. Vi människor har ingen rätt att sprida ut ämnen i naturen vars effekt vi inte känner. Men det är vad vi har ägnat oss åt under en lång rad av år. Vi människor har satt ekonomisk tillväxt främst, utan att titta på priset. Centern har länge hävdat uppfattningen att en god miljö måste vara ett centralt mål för den ekonomiska politiken. Ekonomi och ekologi hör ihop. I våras fick vi äntligen detta fastlagt. Riksdagsbeslutet blev: ”Kraven på en god miljö måste vara en av de viktigaste utgångspunkterna för utformningen av den ekonomiska politiken. En ansvarsfull hushållning med naturresurser är ett villkor för en god ekonomisk utveckling.” Min fråga blir nu hur vi skall tolka statsministern när han i regeringsförklaringen säger att de ekonomiska frågorna skall överordnas allt annat. Finansministern fick den frågan i går under debatten om ekonomi och annan politik, men han ville inte kommentera den. Jag vill gärna höra vad miljöministern anser om just detta avsnitt i regeringsförklaringen. Regeringen har i flera miljöfrågor tappat styrfarten. Det handlar bl.a. om bioteknik, avfall och trafik. Hur skall vi hantera möjligheten att förändra liv? I ett anförande i Uppsala i april sade miljöministern följande: ”Genrevolutionen är här. Den är ett faktum och den finns överallt. Frågan är vem som skall använda den och för vilka syften. En sak oroar mig väldigt mycket här, och det är att så få vill tala om den — tystnaden. Detta borde vara en varningslampa, en alarmsignal.” Men vem är det som är tyst, Birgitta Dahl? Svaret på denna fråga måste entydigt bli: regeringen! Människor känner verkligen en stark oro. Industrin ser stora möjligheter. Regering och riksdag måste ligga före i de här frå gorna. Vi måste bestämma hur den nya kunskapen och den nya tekniken skall tillämpas, men tyvärr ligger vi långt efter. I Sverige finns det en lag som reglerar ”Huru svin må i ollonskog släppas”. Den kan vara bra. Vad som inte är bra är att vi inte har någon lag om hur gentekniskt förändrade organismer får släppas ut i naturen. Sverige är ett laglöst land på bioteknikområdet! Det har vi redan fått erfara. Det var absolut ingen slump att Hilleshög valde Sverige för odling av den gentekniskt förändrade rapsen i våras. I Sverige slapp ju Hilleshög allt ”krångel” med olika lagar. Danmark har lagstiftat om ett förbud mot utsläppande av gentekniskt förändrade organismer. Västtyskland har en mycket restriktiv hållning till hur organismer får släppas i naturen. EG håller just på att förhandla om hur lagstiftningen skall se ut. Sverige saknar däremot lagar på bioteknikområdet. Riksdagen väntar sedan länge på en proposition om genetisk integritet. Det fanns en utredning, som lämnades redan 1984. Sedan har ingenting hänt, trots löften om en proposition som skulle komma först till förra hösten, sedan till i våras. Hur skall vi tolka det här? Jag kan förstå om regeringen tycker att det här är svåra frågor, men det får absolut inte leda till handlingsförlamning. Centern kräver att regeringen tar ett samlat grepp om biotekniken — och det nu! Det är dags att kliva fram ur tystnaden, Birgitta Dahl, Mats Hellström, Sven Hulterström och Laila Freivalds! Också på trafikområdet saknar regeringen styrfart. För några dagar sedan presenterade Naturskyddsföreningen en studie som visade att vägtrafiken inte bär sina samhällsekonomiska kostnader. Miljöpåverkan och trafikolyckor ger en kostnad på 11 miljarder kronor 1989/90. Centern har länge krävt att mer transporter läggs över på järnväg. Vi är beredda att göra kraftiga satsningar på järnvägsnätet. Ett annat sätt att minska kostnaderna är att få ner utsläppen från bilarna. Vi måste ställa strängare krav på bättre motorer och renare bränsle. Vi i Sverige måste själva bestämma hur vi vill ha det och inte tro att vi måste avvakta USA som ett föregångsland. Riksdagen har beslutat att ekonomiskt stödja bilägare som monterar på katalytisk avgasrening. Socialdemokraterna röstade mot det förslaget, men det blev ändå majoritet för det. Varför verkställer man inte det beslutet, ser till att det fungerar i praktiken? Det är verkligen illavarslande att riksdagens beslut inte verkställs på grund av att regeringen var emot det från början. Avfallsberget växer i Sverige. Vi översvämmas av förpackningar, kemikalierester och annat skräp. Centern har sedan många år krävt att regeringen tar ett samlat grepp på avfallsfrågan. Bränder på soptippar är förmodligen en större dioxinkälla än landets sopförbränningsanläggningar. Är det så? Det måste vi få svar på. Vi väntar verkligen på avfallspropositionen. När kommer den, Birgitta Dahl? Det har nyligen genomförts en stor ungdomsmiljöriksdag i Strängnäs. Där diskuterades miljöfrågorna på ett mycket engagerat sätt. Så här säger ungdomarna i det miljömanifest som antogs: ”Vi är djupt oroade över vad vi fått veta och känner en vrede och otålighet över att alltför litet görs för att stoppa miljöförstöringen.” Låt oss visa att vi är beredda att ge miljöfrågorna en framskjuten position, som ungdomarna nu kräver. Låt oss ta ungdomarnas oro på allvar. Låt oss gemensamt ta tag för att ge ungdomarna framtidstro!

Herr talman! Liksom Karin Starrin tycker jag att dagens debatt borde ha ansvaret för miljön som huvudämne, överordnat andra frågor. Hittills har det mest varit ett öppet gräl som har demonstrerat oppositionspartiernas oförmåga att hantera energipolitiken, som är en av de viktigaste miljöfrågor vi har att handlägga. I bjärt kontrast mot det står det sätt varpå vi hanterar dessa frågor, inkl. det beslut som vi nu har tagit att — för att försäkra oss om en gemensam strategi och handlingskraft intill varje detalj — också tillsätta en särskild arbetsgrupp för att noggrant förbereda de beslut som skall komma nästa år. Herr talman! I dessa dagar, när träden och landskapet omkring oss lyser av höstens genomskinligt klara färger, är det svårt att ta till sig kunskapen att luften, marken och vattnet omkring oss är så förorenade att skogen och också vår egen hälsa och överlevnad är hotade. Ändå är det sant. Om vi i tid skall avvärja dessa hot, krävs det mycket beslutsamt handlande, både nationellt och internationellt. Än har vi inte lyckats vända utvecklingen när det gäller hotet om klimatförändringar eller mot ozonskiktet. Fortfarande går försurningen av mark och vatten i Europa och Nordamerika mot en allvarlig situation och börjar nu också visa sig på andra kontinenter. Vattenbristen blir allt vanligare i många länder. Redan i dag lider 80 länder med 40 96 av världens befolkning av allvarlig vattenbrist. 90 90 av världens havsfiske bedrivs i kustnära vatten, samma vatten där 90 96 av föroreningarna finns. Jordförstöring och ökenspridning drabbar många länder på grund av överbetning och skogsskövling. Spökskepp transporterar miljöfarligt avfall från i-värld till u-värld. Så kan man kort sammanfatta den globala miljösituationen. Det är också de frågorna som den svenska regeringen har pekat ut vid FN:s miljöstyrelses möte i våras och inför den andra globala miljökonferens som skall hållas 1992 och som Sverige för två år sedan tog initiativet till. När de här frågorna skall diskuteras och beslutas vid FN:s generalförsamling om några veckor, kommer jag på de nordiska ländernas vägnar att framföra vilka resultat vi vill se inför och vid en sådan konferens. Det första är att ett klimatavtal måste undertecknas och att det skall innehålla bindande åtaganden om nedskärningar av alla växthusgaser. Redan nästa år skall det konkreta förhandlingsarbetet starta, omedelbart efter det att vi har fått slutredovisningen från den internationella expertgrupp som nu arbetar, vid ett möte som på den svenska regeringens inbjudan skall hållas här i Stockholm. Redan före 1992 måste vi ha uppnått det resultatet att världens regeringar har åtagit sig att stoppa all freonanvändning före sekelskif tet, och de regionala luftvårdskonventionerna i Europa bör då ha skärpts, samtidigt som liknande konventioner bör slutas för andra kontinenter. Konferensen måste också anta en långtgående aktionsplan till skydd för världens dricksvatten och nya aktionsplaner till skydd för kusthaven. Det behövs ett program för att förhindra fortsatt skogsskövling och konventioner till skydd för den biologiska mångfalden liksom mot missbruk av biotekniken och gentekniken. Detta krav, Karin Starrin, är ett svenskt initiativ som vi driver med stor kraft i de interntionella förhandlingarna, samtidigt som vi arbetar med de här frågorna i regeringen och bl.a. förra året i miljövårdsberedningen gick mycket noggrant igenom de problem som finns, i syfte att få en bra och heltäckande lagstiftning. Baselkonventionen om hantering av miljöfarligt avfall måste också skärpas och kopplas till ett internationellt program för att avveckla användningen av farliga kemikalier. Konferensens uppdrag är tvådelat. Dels behövs aktionsprogrammen och avtalen, dels måste konferensen visa på hur en miljöanpassad och långsiktigt hållbar utveckling skall åstadkommas. Konferensen måste därför ta upp en rad frågor som berör samhällslivets olika sektorer, t.ex. hur transportoch energisystemen och skogsoch jordbruket skall kunna miljöanpassas. Det är de rika industriländerna som måste ta på sig ansvaret för att utveckla den nya resurshushållande miljövänliga tekniken och föra över den och de resurser som behövs för att u-länderna skall kunna använda den till de fattiga länderna. Därför är det regeringens uppfattning att den förberedande konferens som skall hållas i Bergen för ECE-länderna nästa vår måste bli det tillfälle när de rika industriländerna tar på sig detta ansvar. Herr talman! En konferens av detta format och denna betydelse kräver betydande förberedelser. Sverige spelar en ledande roll i det internationella förhandlingsarbetet, men vi behöver också medverkan från det svenska samhället. Den svenska regeringen kommer därefter inom kort att tillkalla en svensk nationalkommitté för att förbereda 1992 års konferens. I denna kommer alla riksdagspartier och det svenska samhällslivet i övrigt att beredas plats. Jag vill ta detta tillfälle att välkomna rikdagens partier i detta arbete. Ert bidrag är av stor betydelse för att inför världen markera att det råder bred nationell samling kring det internationella miljöarbetet. Herr talman! Jämsides med det globala arbetet spelar det regionala arbetet en mycket stor roll. Också här har vi ett stort ansvar. Vi har kunnat notera framgångar i arbetet för ett rent Europa och för att rena Östersjön och Nordsjön. Men vi är långt ifrån färdiga. Det kommer att behövas läggas ned mycket arbete på detta område under de närmaste åren. Mycket viktiga i det sammanhanget blir våra samlade insatser för att medverka till att förbättra miljösituationen i Östeuropa. I dag reser statsministern till Polen för att med den nya polska regeringen diskutera de närmare detaljerna i den stora biståndsinsats som vi nyligen fattat beslut om och som huvudsakligen gäller miljön. Denna diskussion är väl förberedd i samarbete mellan Sveriges och Polens miljöministrar. För en vecka sedan kom jag hem från ett drygt veckolångt besök i Polen och Baltikum. Det var det första besök någon svensk minister gjort i Baltikum sedan andra världskriget. Det var historiskt också på det sättet att det öppnade vägarna till direkt samarbete mellan de baltiska republikerna och Sverige, samtidigt som vi fick fördjupat samarbete med Sovjetunionen. Jag har med mig hem därifrån beskedet att fosforitbrytningen skall upphöra i Estland, att oljeskifferbrytningen skall skäras ned och att det inte blir något tredje oljeskifferverk i nordöstra Estland. Jag har med mig överenskommelser om samarbete på en lång rad punkter, däribland som mycket betydelsefullt en effektivare energianvändning. Vi skall föra förhandlingar om ett avtal för att minska riskerna vid högriskteknologi av olika slag parallellt med vårt samarbete om kärnteknik. Det handlar om högriskindustrier, miljöfarliga transporter och miljöfarligt avfall. Jag har också med mig erfarenheterna av den oro som inte bara befolkningen, utan också företrädare för regeringarna känner för kärnkraften, och jag har med beskedet att satsningarna där också skärs ned på grund av de risker som är förbundna med kärnkraft. Herr talman! Vi har anledning till stor ödmjukhet inför de globala miljöproblemen och våra möjligheter att bidra till att lösa dem. Men vi skall inte bli så ödmjuka att vi inte tar på oss det ansvar som vi har som rikt industriland att på allt sätt bidra till att lösa de globala miljöproblemen och hjälpa våra grannar.

Herr talman! Först vill jag gärna som mycket välkommet hälsa beskedet som Birgitta Dahl haft med sig från Baltikum att fosforitbrytningen skall upphöra. Det är en viktig sak, inte bara för Estland, utan för hela Östersjöområdet. Det är också utomordentligt bra att svensk miljöpolitik tar sikte på vilka insatser som kan göras i Östeuropa. Det finns anledning att återkomma till en diskussion om detta. Jag skulle däremot nu bara kort vilja göra några kommentarer med anledning av vad som betecknas som ett öppet gräl om energipolitiken här i kammaren — kanske till skillnad från socialdemokratins slutna gräl. Enligt vad jag läst i Dagens Nyheter verkar det inte vara något särskilt fredligt tillstånd inom socialdemokratin när det gäller energifrågorna. Jag skulle därför vilja upprepa en fråga som har grundläggande betydelse för den svenska energidebatten, med anledning av att en särskild krisgrupp inom socialdemokratin nu tagit över ansvaret för att förbereda och genomföra det avvecklingsbeslut som socialdemokratin redan har fattat. Frågan är: Står Birgitta Dahl fast vid sina mycket bestämda och otvetydiga deklarationer här i kammaren om koldioxidtaket, om att älvarna inte skall utbyggas och om att beslutet om den förtida avvecklingen är oåterkalleligt och kompromisslöst? Jag menar att detta har sin betydelse för den energipolitiska debattens förande. Står socialdemokratin bakom dessa otvetydiga deklarationer? Detta påverkar viktiga delar av den svenska miljödebatten. Just nu är den mest negativa utveckling vi kan se i det svenska samhället planeringen och utbyggnaden av en mängd olika fossilbränslelanläggningar, som kommer att öka utsläppen av kväve, svavel och koldioxid i den luft och det vatten som Birgitta Dahl beskrev i höstskimrets perspektiv. Därför är det viktigt med ett klargörande i denna fråga. Den andra sak jag skulle vilja ta upp är en diskussion som jag tror att vi måste börja föra med anledning av den inriktning som socialdemokratins energipolitk har fått: Vilka är konsekvenserna av att kärnkraftsavvecklingen leder till en avveckling i mycket stor skala av elanvändning? Detta leder till import av fossila bränslen för att producera ny ersättningsel, men det kommer också att leda till ytterligare användning av fossila bränslen på grund av den minskade elanvändningen. Diskussionerna om detta och dess effekter för välfärdssamhället och miljön måste vi börja föra medan tid är.

Herr talman! Birgitta Dahl vill hellre tala om miljö än om energi här i dag, det är alldeles uppenbart. Jag måste säga att det är mycket förståeligt. Birgitta Dahl började med att säga att debatten här har präglats av ett gräl mellan oppositionspartierna. Så tillade hon: i bjärt kontrast till detta står den samlade socialdemokratin. Är det månne därför som det tillsattes en krisgrupp i socialdemokratin i går? Sedan utmålar miljöoch energiministern miljösituationen ute i världen och främst här i Sverige. Jag tycker det är ganska magstarkt att tala om vilka stora insatser för att skydda miljön som socialdemokratin gör här i Sverige. Det visar väl den stora debatt som fördes om energifrågorna under förra riksmötet, då faktiskt Birgitta Dahls proposition fick oerhört mycket kritik här i riksdagen av oppositionspartierna. Inte minst folkpartiet har drivit socialdemokraterna framför sig när det gäller miljöpolitiken. Sedan vill jag säga att det faktiskt är en mycket egoistisk politik som vi för i Sverige gentemot u-länderna. Om det nu skulle finnas ett ytterligare utrymme för miljöskadliga utsläpp, för mer koldioxid — om det skulle finnas — så kan det inte vara de mest utvecklade och rika länderna som skall ta det utrymmet i anspråk. I synnerhet är det lättsinnigt om det finns alternativ, som det finns i Sverige. Låt mig bara ta följande exempel. Kina avser att börja förbränna ofantliga mängder kol för att kunna framställa så mycket energi att varje familj i Kina kan skaffa sig ett kylskåp. Det är väl efter svenska mått en mycket blygsam standardhöjning, men det innebär en oerhört stor belastning på miljön. Tycker Birgitta Dahl i detta perspektiv att det är acceptabelt att Sverige också ökar utsläppen av koldixid genom en förtida avveckling av kärnkraften? Jag vet att t.o.m. många socialdemokrater känner en rodnad inför svensk energipolitik i dag. Jag förstår att det behöver tillsättas ytterligare en krisgrupp.

Herr talman! Jag fick den uppfattningen att Birgitta Dahl tyckte att debatten inte hade rört sig så mycket om miljöfrågorna. Men jag tog ändå upp de två av FN-kommissionen för miljö och utveckling prioriterade miljöområ dena. Den ena är på koldioxidutsläppen och den andra hotet mot ozonlagret. Man måste i en kort debatt av denna typ av naturliga skäl begränsa sig. Jag vill ställa samma fråga som jag ställde i mitt första anförande men som Birgitta Dahl inte svarade på: Kommer regeringen att vara solidarisk mot beslutet att vi skall ha oförändrade koldioxidutsläpp i vårt land i framtiden? Det lät väldigt positivt att man i FN verkar för nedskärningar av alla växthusgaser. Det är ett långtgående mål. Då vore det logiskt att verka för en skärpning även av det svenska beslutet att minska utsläppen av växthusgaser. Då kommer man tillbaka till detta med prioriteringar. Jag kan inte förstå annat än att det kommer att vara utomordentligt svårt att nå detta mål, om vi skall genomföra en förtida avveckling av kärnkraften. Den uppfattningen tycks tydligen även svenska folket ha. I en undersökning har man frågat vilket av riksdagens beslut som människor i första hand skulle kunna tänka sig att rucka på. 46 26 svarade att de kan tänka sig att ändra på förtidsavvecklingen. 21 26 vill exploatera älvarna, medan 15 I föredrar en ökning av koldioxidutsläppen. Det svenska folket prioriterar helt uppenbart en minskning av koldioxidutsläppen. Jag vill därför fråga Birgitta Dahl hur hon ser på detta. Skall man tolka FN-initiativet på det sättet att regeringen kommer att återkomma till riksdagen med ett förslag om ytterligare minskningar av de svenska koldioxidutsläppen? I så fall tror jag att stödet från riksdagen blir betydande.
Herr talman! Jag delar miljöoch energiministerns uppfattning att mycket mer än energipolitiken har diskuterats i dag. Men 8 minuters tidsbegränsning sätter faktiskt sina ramar. En självklar slutsats bör vara att debatterna i fortsättningen delas upp så att man inte buntar ihop energi och miljö till en debatt. Jag instämmer i vad miljöoch energiministern säger om hur oerhört betydelsefullt det internationella miljöarbetet är och hur viktig miljökonferensen 1992 är. Vi från vpk vill gärna dra vårt strå till stacken i det förberedelsearbete som planeras. Jag välkomnar tanken på en nationalkommitté, som skall vara öppen för både partier och samhällsliv. Jag utgår från att man i samhällslivet inbegriper också miljöorganisationerna i vårt land. När det gäller miljökonferensen 1992 vill jag säga att vi vid jordbruksutskottets resa i Brasilien fick reda på att Brasilien har ansökt om att få stå såsom värd för denna konferens. Såvitt jag vet är Brasilien det enda land som har ansökt om att få stå som värd för denna konferens. Jag kan inte uttala mig för jordbruksutskottet, men jag tycker att det är en intressant tanke och någonting värt att fundera över. Energin ville Birgitta Dahl däremot inte diskutera. Det kan vi förstå, när vi ser hur stor oro som verkar finnas inom det socialdemokratiska partiet. Hur skall vi tolka beskedet om att ytterligare en grupp har tillsats? Man överväger väl ändå inte att skjuta på avvecklingsbeslutet och börja avvecklingen senare? Det känns väldigt oroande med denna nya osäkerhet. Även om ministern inte vill diskutera energin här i dag, är det nog ändå nödvändigt att göra det och att klargöra om regeringen står fast vid avvecklingsbeslutet. ökad kraftvärmeproduktion. Jag fick tyvärr inget svar. Jag vill därför förnya den frågan. Miljöoch energiministern säger såsom en sorts kritik att oppositionen här bara grälar och inte är överens. Jag får säga för vår del att vi aldrig har haft ambitionen att bli överens med moderata samlingspartiet t.ex. om energipolitiken. Det är inte så märkligt om vi har olika uppfattningar. Apropå världsmiljökonferensen säger ministern att det är viktigt att de utvecklade industriländerna går i spetsen och tar ansvar när det gäller att utveckla miljövänliga transportoch energisystem. Det gäller i så väldigt hög grad kärnkraften. Världens ögon är faktiskt riktade mot oss. Om vi kan genomföra en kärnkraftsavveckling i vårt land, kommer detta att ha oerhört stor betydelse för hur man kan gå vidare i andra länder i världen med en kärnkraftsavveckling. Därför är det så oerhört viktigt att vi står fast vid det beslut som har fattats.
Herr talman! Det är bra med svenska internationella initiativ när det gäller genteknik och bioteknik och att förhindra missbruk av dessa tekniker. Men man måste fråga: Varför är regeringen så tyst här hemma, när miljöministern samtidigt säger sig vara så oroad över utvecklingen av dessa tekniker? När kommer det en lagstiftning på detta område? Birgitta Dahl sade med all rätt att det krävs ett mycket beslutsamt handlande för att bryta miljöförstöringen och klimatförändringarna. Jag instämmer helhjärtat i detta. Mot den långa uppräkningen om mycket viktiga konferenser och internationella initiativ, som jag gärna vill betyga är bra, står i bjärt kontrast bristen på handlande när det gäller den svenska miljöoch energipolitiken. Det är ingen överdrift att hävda att i varje fall åren efter 1985 har varit förlorade år när det gällt en förnyelse av energipolitiken. I mitt första anförande ställde jag ett par frågor, som kan besvaras med ja eller nej. Vi kan kalla den första för nr 1. Jag frågade om miljöministern och socialdemokraterna är beredda att medverka till nedsättningsregler för den energiintensiva industrin, vilka stimulerar till en effektivare energianvändning. Nuvarande regler har precis motsatt effekt. Ju mer energi man använder, desto billigare blir energin, eftersom skatten faller bort. Fråga nr 2 löd: Är miljöministern och socialdemokraterna beredda att medverka till att den el som produceras med fossila bränslen får ta ett rimligt miljöansvar i stället för den gigantiska skatterabatt som jag talade om i mitt inledningsanförande? Birgitta Dahl talade om de beslut som skall fattas 1990. Min fråga är: Kommer en proposition att avlämnas i sådan tid att riksdagen kommer att kunna fatta beslut kring den s.k. kontrollstationen 1990?

Herr talman! Även vi tycker att det är bra att vår miljöoch energiminister arbetar med de globala miljöfrågorna och att hon där trycker på för att påskynda besluten. Det har kanske påverkat t.ex. freonbeslutet. Vi tackar även för de goda nyheterna från Baltikum, bl.a. om att fosforitbrytningen skall upphöra. Jag tror i likhet med Annika Åhnberg att Sverige är ett land som andra länder ser noga på när det gäller hanteringen av kärnkraften. Det är rimligtvis inte bara i detta land som människorna är oroade. Också andra tänkande människor måste dra slutsatser av de ständiga utsläppen från kärnkraftsverken. De måste oroa sig för hur kommande generationer skall kunna skydda sig mot den radioaktiva strålningen från avfallsberget. De måste också fråga sig hur man över huvud taget skall kunna bli av med denna farliga energiform, om det visar sig att olyckorna fortsätter. Det finns sannolikhetskalkyler som tyvärr visar att det inte är slut nu. Därför tror jag att det skulle vara värdefullt för hela världsutvecklingen på det här området om Sverige kunde fortsätta sin, jag skulle gärna säga modiga och nödvändiga, väg ut ur kärnkraftssamhället. Jag fortsätter att oroa mig för att vi tar så lång tid på oss för att börja. Jag tror att vi, både här i Sverige och utomlands, skulle tjäna på att börja avveckla de första aggregaten nu. Det är naturligtvis inga som helst svårigheter med energiförsörjningen. Det tror jag har framgått av debatten tidigare i dag. Herr talman! Jag vill också fråga: Är det inte litet konstigt att det nu ser ut som om det inte är här i riksdagen som energibesluten skall fattas, utan i en liten strategigrupp som tillsätts av socialdemokraterna och LO och som skall börja med att analysera de beslut som riksdagen redan har fattat? Hade det inte varit bättre att ta fasta på de beslut som är fattade och i stället börja arbeta med hur energihushållningen skall läggas upp? Jag vill till slut fråga: Vilka planer har regeringen för att halvera energianvändningen, och hur lång tid tänker man ta på sig för att uppfylla det som Birgitta Dahl har talat om att man måste åstadkomma på det området?

Herr talman! Först ett par korta svar till Ivar Franzén. Arbetet med den totala skatteomläggningen går ut på att den skall få den inriktning som Ivar Franzén efterlyser. Fortfarande kan man diskutera hur det tekniskt bäst skall gå till. Vi måste till detta lägga de fördelningspolitiska effekterna, liksom omsorgen om sysselsättningen och den energikrävande industrin. Till Annika Åhnberg vill jag säga att Sverige visserligen har erbjudit sig att stå som värd för 1992 års kongress, om världen önskar det. Men vi har sagt att det bästa vore om kongressen denna gång kunde äga rum i ett u-land. Vi stöder Brasiliens kandidatur. Det har utrikesministern redan framfört i FN, och jag kommer att upprepa det om ett par veckor. Sedan vill jag gå över till den fråga som har stått i centrum av debatten i dag. Jag tog mig friheten att diskutera frågorna i prioritetsordning. Den övergripande miljöpolitiken är överordnad energipolitiken liksom den är överordnad jordbrukspolitiken, industripolitiken eller den ekonomiska politiken. Naturligtvis är det regeringens, det socialdemokratiska partiets och arbetarrörelsens strävan att leva upp till de beslut som är fattade. Den uppgift som den nya arbetsgruppen har är ingen annan än att diskutera hur vi på bästa sätt skall klara den uppgiften, för att försäkra oss om att vi inte skall stupa på målsnöret någonstans. Det står i bjärt motsatsställning till den oenighet som återigen har demonstrerats här i dag. Jag vill säga att det vore ytterst olyckligt om vi som rikt industriland inte skulle klara av att gå före med gott exempel på det här området, om vi i stället skulle bidra till att sprida vanföreställningen att klimatproblemen eller andra miljöproblem skulle kunna lösas med hjälp av kärnkraft. Det vore mycket farligt. Vi anser inte bara att koldioxidutsläppen måste frysas, utan naturligtvis måste de minskas. Vi driver de frågorna på det sätt som bl.a. finns beskrivet av Brundtland-kommissionen i de internationella förhandlingarna. Det var våra förslag som lades till grund för besluten i FN:s miljöstyrelse t.ex. och som nu ligger till grund för arbetet internationellt. Nu kommer jag att vända mig till de andra partierna med några mycket allvarliga frågor om vad ni egentligen läser in i förra årets riksdagsbeslut. Jag gör det mot bakgrund av att ni hittills bara har diskuterat energiområdet, trots att det är det minst problematiska. På energiområdet kan vi klara att frysa koldioxidutsläppen och sedan minska dem med den strategi vi har. Om vi skulle misslyckas, så att vi inte klarar någon hushållning alls till 1995 kan det bli en tillfällig, men mycket marginell ökning, på 90-talet, innan utvecklingen går ned. Men vår ambition är att vi skall klara höga hushållningsmål, och då kan vi hantera situationen på energiområdet. Problemen har vi när det gäller industrin och framför allt trafiken. Det är på trafikområdet som vi har de största koldioxidutsläppen, och det är där utvecklingen går åt fel håll, både nationellt och globalt. När vi förra året tillät oss att föra en problemdiskussion här i riksdagen, som jag sedan har fortsatt, var det för att vi ville vara ärliga och tala om att det faktiskt kan finnas problem, inte i första hand på grund av energisektorn, utan på grund av trafiksektorn. Det är också vad 90-talsgruppen påpekar. Den säger att det kan bli svårigheter att uppfylla riksdagens mål om vi inte kan vidta radikala åtgärder inom trafiksektorn. Det är vad 90-talsgruppen säger. Nu vill jag fråga de andra partierna i riksdagen hur ni tolkar koldioxidbeslutet. Gäller det alla samhällssektorer eller bara energisektorn? Om det gäller alla sektorer, skall det då tolkas så att vi nu skall säga nej till etableringen av alla industrier som genom sin verksamhet skulle bidra till ökade koldioxidutsläpp? Skall det tolkas som att ni är beredda till mycket radikala och brutala ingrepp i trafiksystemet och till att ta ansvar för de impopulära beslut som i så fall krävs? Så kan man inte läsa ett handlingsprogram. Samtliga partier har gått emot de förslag som gäller reseavdragen, vilka på ett verkningsfullt sätt skulle kunna styra över framför allt arbetsresorna, men också en del fritidsresor, från bil till kollektivtrafik och därmed minska koldioxidutsläppen. Om de samlade förslag som har lagts av inkomstskatteutredningen, utredningen om indirekta skatter och miljöavgiftsutredningen genomförs, tillsammans med en kraftfull satsning på kollektivtrafiken, då skulle vi kunna stabilisera koldioxidutsläppen t.o.m. på trafikområdet. Men det är bara möjligt om ni från de andra partierna är beredda att stödja en sådan politik. Det är vi som har tagit fram de här förslagen, och det är vi som är beredda att slåss för de här insatserna. Hittills har ni satt er emot dem på ett mycket oportunistiskt sätt.

Herr talman! Nu är vi tillbaka igen i den rätt så ansvarslösa energipolitiken, som bara bygger på tunna deklarationer utan att någonting läggs till grund för dem. Det är frapperande att höra landets energiminister, som i praktiken på något sätt har fått abdikera in i en krisgrupp, säga att energiområdet är det minst problematiska. Varför tillsätter ni en krisgrupp, med statsministern, LO:s ordförande, LO:s andre ordförande och energiministern, för att hantera energipolitiken, om detta är det minst problematiska området? Om energiområdet är det minst problematiska, varför tillsätter ni inte krisgrupper för att hantera de andra frågorna, som är problematiska? Nej, herr talman, vad vi faktiskt alldeles nyss fick höra var ett nytt ord i den svenska energidebatten, nämligen ordet ”strävan”. Birgitta Dahl talade om socialdemokratins och arbetarrörelsens ”strävan”. Det är uppenbarligen detta ord som skall ersätta orden ”oåterkalleligt” och ”kompromisslöst” samt uttrycken ”ingen ökning utöver koldioxidtaket” och ”ingen älvutbyggnad”. I stället har man nu ”strävan” att uppfylla dessa mål. Vi har då i den energipolitiska debatten i dag kunnat konstatera att nu har kejsaren med sina nya kläder blivit avslöjad. Det finns ingen energipolitik, utan det finns ett antal olika ”strävanden”. Detta kommer att få negativa konsekvenser för svensk energipolitik. Det kommer även att påverka svenskt näringsliv och sysselsättningen i vårt land. Det kommer också att accelerera och leda till diskussioner runt om i landet hur man lokalt och regionalt skall klara sin energiförsörjning, eftersom man är så osäker på hur den nationella energipolitiken kommer att se ut. Det kommer att leda till nyprojektering av kraftvärmeverk med användning av fossila bränslen, och det kommer att leda till att de olika kraftproducenterna accelererar utbyggnaden av miljöfarliga kraftanläggningar. Då är det litet besynnerligt att energiministern plötsligt vänder sig till oppositionen och frågar vad vi vill göra, när det faktiskt är så att den regering som just nu är ansvarig för energipolitiken medvetet kommer att fatta beslut som leder till ökade utsläpp. Den plan för utbyggnad av fossil kraftproduktion som Birgitta Dahl hänvisade till i våras skulle innebära en ökning av koldioxidutsläppen i landet med 12 260. Med en sådan politik kommer Sverige inte att kunna gå i täten när det gäller den viktigaste fråga för det internationella miljösamarbetet som vi i dag ser framför oss. Det är ansvarslöst. Herr talman! Jag skulle vilja ha en förklaring på vad energiministern menar med ”hushållens kraftskuld”. Det är också en intressant fråga.
Herr talman! Jag tackar för beskedet att Sverige stöder Brasiliens kandidatur. Det är nämligen viktigt för det internationella miljöarbetet att detta så att säga sker mellan jämlika parter och inte uppfattas av länder i tredje världen som någon sorts pekpinnar riktade från den industrialiserade delen av världen. Vi har förresten ingen som helst anledning att sätta oss på några höga hästar, eftersom det i hög grad är vi som åstadkommit världens miljöproblem. Jag tolkar vad energioch miljöministern sade så, att avvecklingsbeslutet som det nu ser ut och med den takt som är angiven står fast och att det är utgångspunkten för arbetet i den gemensamma grupp som LO och SAP tillsatt. Jag ber miljöoch energiministern korrigera mig om hon har menat någonting annat. Jag delar också uppfattningen att koldioxidutsläppen från trafiken är det största problemet i detta sammanhang och någonting som måste åtgärdas. Det var bl.a. därför som jag i mitt anförande sade att de medel som vi drar in till statskassan i form av miljöavgifter i hög grad måste disponeras för att förbättra kollektivtrafiken. Vi kommer nämligen inte att kunna förändra trafiksystemen bara genom att lägga pålagor på bilismen. Det måste också ske genom att vi erbjuder alternativ. Det handlar t.ex. också om ökad användning av elbilar. Det sades tidigare felaktigt i debatten att elbilar skulle öka elbehovet. Men det gör det inte. Eftersom elbilar kan fungera som ackumulatorer, kan de rymmas inom den effekt som vi har — bilarna kan laddas upp på nätterna. Birgitta Dahl frågade om oppositionen var beredd att medverka till radikala och brutala ingrepp i trafiken. Vi är beredda till det, i den meningen att vi radikalt och brutalt vill göra en omfördelning från privatbilism till kollektivtrafik. Men när det gäller reseavdragen vill jag säga att vi aldrig kommer att kunna avskaffa bilismen. Den bilism som vi med utgångspunkt i miljöhänsyn har råd att kosta på oss måste vi destinera till glesbygden. Det måste vara så att det är där bilen får användas, medan den måste bort från storstäderna och tätorterna. Detta anser jag bör vara utgångspunkten. Det är emellertid stora risker för att förslaget beträffande reseavdragen som det ser ut i dag kommer att medföra en felaktig fördelning, dvs. att det i allt för hög grad kommer att belasta människorna i glesbygden.

Herr talman! Det är nästan så att man tycker synd om miljöoch energiministern när hon här i dag skall diskutera energifrågan. Hon säger att det är arbetarrörelsens och regeringens strävan att leva upp till riksdagens beslut på energiområdet och att man därför fått lov att tillstätta en krisgrupp för att klara ut hur den förtida avvecklingen skall kunna ske. Har man verkligen i Birgitta Dahls departement inte någon uppfattning om hur man skall klara av dessa frågor när tiden nu börjar bli knapp utan måste tillsätta en krisgrupp? Birgitta Dahl säger att koldioxidutsläppen skall minskas och att det är socialdemokratin som drivit på i den frågan både nationellt och internationellt. Så frågar Birgitta Dahl om de andra partierna är beredda till brutala ingrepp i trafiken. Nej, vi är inte beredda till brutala ingrepp mot enskilda medborgare i Sverige. Det är faktiskt så, Birgitta Dahl, att hela svenska folket, turligt nog, inte bor mellan Uppsala och Stockholm eller i andra väldigt kollektivtrafiktäta områden. Har vi inte en slogan om att hela Sverige skall leva? Bilen är ett oerhört viktigt transportmedel för de flesta människor i vårt land, och vi är inte beredda att vara hur brutala som helst, bara för att man skall leka med den förtida avvecklingen av kärnkraften och på det sättet försöka skaffa sig ett utrymme. Miljöavgiftsutredningens förslag innebär ju faktiskt bara att koldioxidutsläppen från trafiken stabiliseras. Det sade också Birgitta Dahl. Det blir alltså ingen minskning. Skall vi då ersätta två reaktorer med naturgas eller kolkondens kan jag inte begripa annat än att det innebär att vi får ett ökat koldioxidutsläpp. Jag har mycket svårt att se anledningen till den här förtida avvecklingen. Om den beror på rädslan för ett haveri, borde Sverige faktiskt mycket mer aktivt hjälpa närliggande länder med säkerhetsinsatser när det gäller deras kärnkraft. En förtida stängning av två reaktorer i Sverige samtidigt som vi har en effektivitetshöjning på de andra reaktorerna innebär ju att man gör en logisk kullerbytta. Detsamma gäller i fråga om mängden av radioaktivt avfall. Den enda anledningen till Birgitta Dahls agerande som vi kan se är att det är en rent politisk handling som är till för att tillfredsställa en grupp som vill se avvecklingen påbörjas snabbt. Det är väl inte så att den här förtida avvecklingen bara är till för att man vill visa makt?

Herr talman! Jag har ännu inte fått riktigt klart för mig vilken inställning Birgitta Dahl har till koldioxidmålet. Är hon villig att hålla sig till riksdagens beslut i det avseendet? Enligt en TT-intervju i somras säger Birgitta Dahl att beslutet behöver utvecklas så att även metan och freoner räknas med i den totala mängden utsläpp och att hon hoppas att regeringen kan presentera ett nytt förslag för riksdagen någon gång under nästa år. Jag tyder debatten i dag på det sättet, att det nog är bäst att regeringen inte återkommer med något förslag utan försöker hålla sig till det beslut riksdagen fattat. Det gäller naturligtvis de totala utsläppen av koldioxid från förbränning av fossila bränslen, något som ju riksdagens beslut tog fasta på. Biltrafiken svarar onekligen för 30 70 av alla utsläppen. Det är helt korrekt, och man skall naturligtvis göra vad man kan på det området för att minska utsläppen. Vad som gör det hela problematiskt är emellertid den förtida avvecklingen av kärnkraften. Skulle man så att säga kompensera den avvecklingen på bilsidan, måste man ta bort ungefär var fjärde bil. Det är naturligtvis orealistiskt i det korta perspektivet. Dessutom fodrar ändå en övergång mot en miljövänlig bilsim, i framtiden elbilar och bilar med vätgasdrift, el. Jag tror inte att man på Annika Åhnbergs lättvindiga sätt kan tala om att bilarna inte drar någon elström, eftersom de laddas under natten. Jag skulle vilja varna för ett sådant synsätt. Självfallet kommer elström att fordras framåt 2000-talet om utvecklingen går i denna rikting, och det finns mycket som talar för det. Därför ser jag ingreppet mot bilsimen i det här fallet mera som ett sätt för socialdemokratin att skyla över de problem som onekligen uppstår i samband med uppfyllandet av riksdagens krav. Jag anser att det är utomordentlig olyckligt att det förhåller sig så. Jag kan inte förstå hur vi internationellt skall kunna påta oss någon ledaroll om vi inte själva kan arbeta effektivt med dessa frågor.

Herr talman! Först vill jag tacka Birgitta Dahl för beskedet om att den nya strategigruppen skall arbeta just med uppgiften att lösa problemet, dvs. problemet med energihushållningen och inte oenighetsproblemet. Vi väntar med spänning på besked som förstärker trovärdigheten i riksdagens och regeringens hittills fattade beslut om att kärnkraftsavvecklingen skall fullföljas. Det förefaller nödvändigt med en sådan förstärkning, vilket väl är litet pinsamt för oss ledamöter av riksdagen, men orsaken är ju att LO hittills inte velat godta riksdagens och regeringens beslut. Eftersom såväl Birgitta Dahl som statsministern och finansministern anser att vi inte skall behålla kärnkraften vore det väl bäst att genast påbörja avvecklingen. Jag undrar varför man inte redan nu kan börja med att avveckla åtminstone de två aggregat som man talar om skall avvecklas 1995/96. Birgitta Dahl ställde en del frågor till oss i miljöpartiet. Miljöpartiet ställer sig bakom regeringens linje när det gäller radikala åtgärder för att begränsa bilismen. Det där med ”brutalt” förstår jag mig inte riktigt på, men vi ser gärna radikala åtgärder. Skillnaden mellan regeringens och miljöpartiets linje tycks vara att vi vill ha något generösare avdragsregler för bilresor i glesbygd, just därför att där kan vi inte se hur man — med den trafikstruktur som finns i Sverige — skall kunna avvara bilen. Det är ju bara en liten detalj jämfört med de stora vinster man kan göra i mera tätbefolkade områden genom att införa de regler som vi tycks vara eniga om.Dessutom vill vi i miljöpartiet fortfarande avskaffa fordonsskatten och i stället öka skattebelastningen på bensin. Där har regeringen bytt linje. Birgitta Dahl undrade vidare hur vi ställer oss till koldioxidutsläpp från nya industrier. Jag upprepar att miljöpartiet vill att användningen av olja, kol och naturgas skall minska till högst 15 26 av dagens nivå och att denna minskning skall ske inom 25 år. Det innebär att nya industrier inte skall satsa på olja, kol och naturgas som bränsle, eftersom en sådan utveckling som vi vill ha då omöjliggörs. Man får i stället använda inhemska och miljövänliga bränslen. Som andra och även jag har påpekat har vi tillgång till biomassa.

Herr talman! Först vill jag uttrycka min tacksamhet och glädje över den klara deklaration som Birgitta Dahl gjorde, i vilken hon sade att reglerna för nedsättning för den energiintensiva industrin och för beskattningen av fossila bränslen vid elproduktion skall få den inriktning som jag tidigare här beskrivit. Birgitta Dahl nämnde två restriktioner, nämligen att konsekvenserna för industrin skall liksom de fördelningspolitiska konsekvenserna vara rimliga. Fördelningspolitik är en viktigt fråga för centern, och på det området tror jag inte att vi kommer att få några svårigheter att komma överens. Också industripolitiken kan nog sambalanseras. Jag ser med förväntan fram emot förslag som mer eller mindre överensstämmer med ren centerpolitik, vilket är tillfredsställande. Nu när det finns chans att få svar vill jag gärna upprepa min fråga om när propositionen kommer att framläggas. Kommer den i tid för att riksdagen skall kunna fatta beslut 1990? Har regeringen någon plan beträffande lagstiftningen avseende bioteknik? Koldioxidbeslutet omfattar självfallet alla samhällssektorer. Centern har aldrig haft någon annan uppfattning. Jag menar att frågan om att man skall säga nej till alla nya industrier är felaktigt ställd. Vi satsar mycket hårt på effektivare energianvändning och övergång till förnybar energi. Det är självklart att detta skapar utrymme för en utveckling av industrin. Även inom själva industrin skall denna effektivisering och övergång till förnybar energi ske. Jag vill påminna om att just när det gäller drivmedelsförbrukningen har vi i centern under ett antal år lagt fram konkreta förslag om åtgärder som innebär att man snabbare skulle få fram energisnålare, miljövänliga motorer osv. Tyvärr har inte socialdemokraterna ställt sig bakom dessa förslag. Därför är vi något sent ute, men med gemensamma krafter i fortsättningen kan nog denna utveckling forceras. Reseavdragen faller faktiskt på det som miljöministern sade om restriktioner och riktlinjer för skattepolitik. Vi diskuterade tidigare här om den energiintensiva industrin m.m. Reseavdragen är fördelningspolitiskt oacceptabla med den utformning som de i dag har. Vi i centern är mycket angelägna om att finna regler som stimulerar till samåkning och utnyttjande av gemensamma färdmedel samt att finna förutsättningar som skapar resurser för att kunna göra de kollektiva färdmedlen mer attraktiva.

Herr talman! Först vill jag upprepa att utgångspunkten för arbetsgruppen självfallet är de beslut som regering och riksdag har fattat samt de beslut som vi själva har fattat på vår partikongress. Vi socialdemokrater är ärliga nog att ta itu med problemen i stället för att — som ni här har gjort — år efter år demonstrera oenighet utan att komma ett steg närmare varandra. I själva verket är ju moderaterna, centern och folkpartiet längre ifrån varandra än någonsin. Jag tror att det är åtminstone ett av dessa partier som är berett att ta ansvar för de beslut som krävs för att energiomställningen skall kunna klaras. Men det förutsätter en socialdemokratisk regering och den här arbetsgruppens insatser för att de beslut som skall fattas kan föreläggas riksdagen. Jag hoppas också att övriga partier som inte hör till det borgerliga blocket är beredda att stödja de ansvarsfulla beslut som skall fattas. Jag vill sedan påminna om att koldioxidbeslutet i riksdagen fattades inte i anslutning till den energipolitiska propositionen utan i anslutning till den miljöpolitiska propositionen. Inom den socialdemokratiska regeringen, det socialdemokratiska partiet och inom 90-talsgruppen har vi tagit för självklart att det då måste omfatta alla samhällsområden. När vi talar om en heltäckande klimatstrategi, Ivar Virgin, tänker vi självfallet inte använda de vinster som uppstår — tack vare den svenska regeringens unika beslut att avveckla all freonanvändning — för att tillåta större utsläpp av drivhusgaser på något annat område. Vi ställer självfallet inte heller kraven gentemot trafiken för att kunna tilllåta oss några extrasvängar på energipolitikens område. I ärlighetens namn menar vi dock att man måste tala om att det kommer att finnas svårigheter med att klara av detta under de närmaste fem till sex åren, framför allt på grund av de problem vi har på trafikens område. Dem kan vi inte lösa genom att antingen behålla kärnkraften eller senarelägga av vecklingen. Utvecklingen på trafikens område kommer att medföra tre gånger så stor ökning som den som vi i värsta fall riskerar på energiområdet. Genom hushållningsinsatser tänker vi se till att det inte blir någon ökning. Ivar Franzén sade i sitt resonemang om industrier att man kan hålla utsläppsnivån konstant eller t.o.m. sänka den genom att systematiskt satsa på hushållning. Det är naturligtvis också vår strategi när det gäller energipolitiken. Vi skall använda hushållning, och vi skall använda biobränslen och miljövänlig inhemsk teknik. Vi skall använda naturgas för att i första hand ersätta olja och kol, mer än vad vi skall använda den för att ersätta kärnkraft. På så sätt skall vi kunna klara klimatkraven och koldioxidkraven på energiområdet. På trafikområdet blir det emellertid svårare. Jag tillät mig att använda ordet brutalt, eftersom jag tror att många medborgare kommer att uppfatta det ansvar vi själva måste ta i vår egen livsföring som brutalt. Nu kommer sanningens minut. Har de svenska medborgarna och riksdagens partier verkligen menat allvar? Är de beredda att i praktisk handling ta konsekvenserna av den oro vi alla känner för miljön och klimatförändringen? Det kommer inte att bli bekvämt på kort sikt. Vikommer att behöva insatser av typ reseavdrag och miljöavgifter, som driver upp priserna på framför allt fossila bränslen, för att åstadkomma en förändning, särskilt om vi vill att den skall ske snabbt. Det får kompenseras med andra fördelningspolitiska åtgärder eller regionalpolitiskt betingade åtgärder. Glesbygdstrafiken utgör naturligtvis inget stort problem. Problemet finns i tätorterna. I de tio största städerna i Sverige bor 80 96 av befolkningen. I dessa områden är reseavdragen ofta förekommande. Det är där man kan nå resultat av betydelse när det gäller att minska utsläppen av kväveoxider, koldixoider, kolväten och andra farliga ämnen. Det är mycket viktigt att vi som politiker förmår samla oss till de beslut som krävs och gemensamt tar ansvar inför svenska folket. Jag vill påminna om att vi kunde samla oss — det var socialdemokratin som stod för det — kring den krispolitik som har lett till att vi i dag har sanerat ekonomin och fått världens lägsta arbetslöshet. Det skedde genom att svenska folket gjorde uppoffringar därför att de var beredda till det, i sin tur beroende på att det fanns ett parti och en fackföreningsrörelse som var beredd att ta ansvar för det. Vi kommer att ta det ansvaret. Jag förväntar mig också att riksdagens partier tar det ansvaret. Jag har med stor besvikelse noterat att framför allt moderata samlingspartiet och folkpartiet undvikit att svara på om deras tal om koldioxid bara är ett led i en opportunistiskt betingad energipolitik eller om de menar allvar i miljöfrågan.

Herr talman! Vi har nu här i kammaren under några timmar diskuterat energipolitik och litet grand om miljöpolitik. Det är frågor som är oerhört viktiga också för de areella näringarna, jordbruk, skogsbruk, trädgård och fiske, eftersom alla dessa näringar är beroende av att vi har fungerande ekosystem. Vi måste ha en miljöpolitik som uppfyller de kraven. Miljöministern sade att miljöfrågorna skall vara övergripande. Det är bra, och det är från den här utgångspunkten viktigt att vi kan bedriva dessa näringar på ett bra sätt. Frågan är bara vem som har mest att säga till om i regeringen, miljöministern eller statsministern. Statsministern uttryckte i regeringsdeklarationen att ekonomin måste vara övergripande över alla andra frågor. Det är inte riktigt samma sak. I Sverige har vi ett mycket stort engagemang för en levande landsbygd. Vi har också ett engagemang för ett levande jordbruk, eftersom det är förutsättningen för att landsbygden skall fungera. Det vittnar inte minst den pall med namnlistor om som vi har fått till jordbruksutskottet. Över en halv miljon människor har skrivit under ett upprop med krav på en levande landsbygd, att vi skall ha kvar ett jordbruk i alla delar av vårt land, att åkern i Sverige skall användas på ett lönsamt och samhällsnyttigt sätt och att kraven på det öppna landskapet och en levande landsbygd skall förverkligas. Alla de krav som har kommit fram genom namninsamlingen, är sådana som vi ifrån centerns sida mycket länge har fört fram här i riksdagen. Vi har dock haft litet svårt att få gehör för dem hos regeringspartiet. Jag tror att det svenska jordbruket har mycket stora utvecklingsmöjligheter och att det kan bidra till att lösa en hel del av de problem som vi tidigare har diskuterat, nämligen på miljöns och energins område. Jordbruket måste ändock i första hand ha till uppgift att producera livsmedel — av god kvalitet. De förutsättningar som jag talar om, som det svenska jordbruket utan tvivel har, är naturligtvis inte oberoende av vilka beslut vi fattar i Sveriges riksdag och vilka förslag som kommer från regeringen. Eftersom dessa frågor har diskuterats en tid och det snart lär komma förslag, är förväntningarna och frågetecknen mycket stora. Vi måste ha en långsiktig jordbrukspolitik. De investeringar som görs är dyra och skall användas under lång tid. Då måste de som gör investeringarna också veta att det går att använda dem. Lönsamheten måste förbättras i det svenska jordbruket. Riksrevisionsverket har konstaterat att lönsamheten nu är mycket låg och att den har gått ner under de år som vi har haft en socialdemokratisk regering. Det går naturligtvis inte att hålla på så i längden. Reglerna måste vara rättvisa. Vi har import av rågvete som tyder på att man inte vill åstadkomma de rättvisa regler som rimligtvis borde gälla för handeln. Man har sagt att det svenska jordbruket har lika villkor och att det därför egentligen inte är något problem. Man är dock inte alltid beredd att genomföra lika villkor. Som jag sade har svenskt jordbruk förutsättningar att ge oss livsmedel av god kvalitet. Vi har förutsättningar att driva jordbruk utan att behöva använda kemikalier och bekämpningsmedel på det sätt som man måste göra i många andra länder. Vi har också kunnighet och ambition som gör att vi kan nyttja mindre av de här medlen. Därför kan vi erbjuda konsumenterna bättre livsmedel. I det sammanhanget är det viktigt att de krav som ställs på den import som sker av livsmedel är liktydiga med de krav som vi ställer på de svenska produkterna, annars får vi inte möjlighet att arbeta utifrån samma villkor. Jag skulle vilja lägga tyngdpunkten i detta anförande litet mer mot de andra möjligheterna, nämligen möjligheterna att producera energiråvaror ifrån jordbruket. Skall vi avveckla kärnkraften — som man har talat om här, och som vi från centern driver på — kommer biobränslena att vara en viktig ersättning för den energi som vi då tar bort. De skall också ersätta en hel del olja och kol, för att vi skall kunna klara våra målsättningar på miljöområdet. Det är inte bara när det är fråga om uppvärmning och eldning av pannor som vi kan använda biobränslen. Vi kan använda biobränslen som drivmedel i våra fordon. USA:s president har gått ut och sagt att år 2000 skall man i USA ha 2 miljoner bilar som drivs på annat sätt än med bensin och diesel. En sådan utveckling måste vara en målsättning även för oss i Sverige. Här finns möjligheter. Etanol, rapsolja och kanske andra ämnen som vi kan få fram från jordbruket och skogsbruket kan hjälpa oss i det här sammanhanget. Det är viktigt att både beskattningsregler och andra regler görs sådana att detta blir möjligt. Biokemin är ett annat utvecklingsområde där industrin kan hitta många av de råvaror som man i dag finner i de fossila bränslena. Jag kan inte närmare gå in på detta nu, men här finns en utvecklingsmöjlighet som är mycket stor och som skulle kunna ge oss miljövänliga produkter i stor utsträckning. Om vi gör omläggningar och skapar förutsättningar för att odla mera av bioenergi i jordbruket, kan vi också ge jordbruket en större möjlighet att bedriva en odling som är i pakt med naturen, dvs. biologiskt riktig med t.ex. vallväxter i växtföljden. Skattefrågorna har också diskuterats här. Det är viktigt att vi får ett skattesystem som inte missgynnar landsbygden och jordbruket. De förslag som nu har lagts fram gör det, bl.a. när det gäller reseavdragen, reavinstbeskattningen, missgynnandet av egenföretagare gentemot aktiebolagen och kvittningen av förluster i förvärvskällor. Framför allt kombinerade lantbruksföretag missgynnas. Jag tror att om vi följer centerpartiets krav när det gäller jordbrukspolitiken kan vi få ett livskraftigt jordbruk i framtiden. Vi kan få en levande landsbygd, livsmedel av god kvalitet utan tillsatser av gifter, en god livsmedelsberedskap som är viktig för försvarspolitiken, behålla den vackra landskapsbilden som många har sagt att de tycker om, och vi kommer att kunna ta vårt internationella ansvar när det gäller livsmedelsförsörjningen. Världen överflödas inte av mat, även om man ibland kan få den föreställningen. Snarare är problemet i världen att det finns för litet mat. Många människor svälter. Det här påståendet kan också vändas till en fråga till regeringen och socialdemokraterna. Är man beredd att ställa upp bakom en jordbrukspolitik som skapar dessa förutsättningar?

Herr talman! Jag hade tänkt att tala om genoch bioteknik i den allmänpolitiska debatten. Jag upptäckte att ingen annan hade valt det huvudämnet, och jag blev besviken. Jag har lyssnat på debatten under dessa snart två dagar, och jag har upp täckt att en och annan faktiskt ändå tar upp ämnet, fast inlindat i andra ämnen. Det är skönt att ämnet inte är helt bortglömt. Faktum är att det är mycket tyst omkring genoch biotekniken. Karin Starrin har tidigare i dag erinrat om att Birgitta Dahli ett inledningstal har sagt att genrevolutionen är här. Det är ett faktum att den finns överallt, och ämnet borde diskuteras mycket mer. Jag har lagt märke till att centern under sommaren ute på landsorten har hävdat att gentekniken är den stora ödesfrågan för 1990-talet. Det är bra. Folkpartiet har nyligen kommit med en genteknisk rapport där man försöker vifta bort alla betänkligheter. Det är inte bra. Men det visar i alla fall att man har försökt att börja tänka. Under sommaren har det gått ett upprop över hela landet där man kräver att gentekniskt förändrade organismer inte skall spridas i naturen och patent på liv skall förbjudas. Det uppropet har samlat tusen och åter tusen namnunderskrifter, och det är inte slut än. Det är mycket bra. Det visar att människor har börjat vakna i denna fråga. En kritiskt inriktad nyhetsbulletin kallad ”Bi” från den nybildade Biotekniska informationsgruppen har kommit ut nu i september. Ett ökat antal seminarier, utfrågningar och inslag i massmedia har också kunnat konstateras på senare tid. Men det går fortfarande trögt. Tyvärr är Sverige nästan ett laglöst land när det gäller gentekniken. Vi saknar helt enkelt relevant lagstiftning på området. Den proposition om användning av genteknik på människor som socialdepartementet aviserade i våras har dragits tillbaka på obestämd tid. Inte undra på det när man i den inofficiella versionen lämnar dörren öppen för genterapi, forskning på befruktade ägg, gendiagnostik på embryon, fullständig kartläggning av människors arvsanlag osv. Beslutsångesten och kluvenheten i dessa frågor är påtaglig. Det har ju gått fem år sedan gen-etikkommitten lämnade fram sitt betänkande, som är underlaget för den proposition som inte läggs fram. I våras fick jordbruksministern ett bemyndigande av oss här i riksdagen. Han får meddela föreskrifter om förbud mot eller villkor för användning av genteknik på växter, av gentekniskt modifierade växter och av gentekniskt modifierade organismer vid växtodling. Man kan naturligtvis fråga sig vilket värde ett sådant bemyndigande har när det saknas lagstiftning på området. Det borde dock vara bättre än inget alls — men i praktiken har det blivit inget alls. Däremot har under sommaren växtförädlingsföretaget Hilleshög provodlat en gentekniskt modifierad raps i Skåne. Rapsen är en DNA-hybrid som har försetts med vissa gener från paranöt och backtrav. Den har utvecklats av ett belgiskt företag och testas för första gången i naturen i Sverige. Vårt land är ett laglöst experimentområde i detta fall. Den statliga hybrid-DNA delegationen har hjälpt till att hålla odlingsplatsen hemlig. Man vill ju inte att miljöaktivister skall veta var den är. Det finns mycket stora ekologiska risker förknippade med frisläppande av gentekniskt förändrade växter i naturen. Jordbruksministern utlovade i våras en översyn av forskning av användningen av genteknik på djur och växter som skall vara färdig nu i oktober. Vi har inte sett något än. Vi får väl se vad det blir, om det blir en blygsam lägesbeskrivning eller ingenting. Något annat bör man nog inte, med hänsyn till hur frågan hittills hanterats, förvänta sig! Men att regeringen är handlingsförlamad år ut och år in betyder inte att utvecklingen står stilla. Tvärtom, en del av de farhågor som torgfördes i den livliga genteknikdebatten för tio år sedan har besannats. Andra har visat sig vara obefogade. Man har kunnat konstatera att gener överförs spontant från gentekniskt förändrade bakterier som har injicerats i majsplantor till jordloppor. Det låter som en detalj, men det innebär i princip att det inte finns någon biologisk spärr för spontan, oavsiktlig överföring av arvsanlag från genmanipulerade sorter till vilda växter och djur. Sätter man in en gen i en växt som skall skydda mot vissa bakterier och virus, kan den genen spontant överföras till en rad djur och växter i naturen, inkl. till parasiter o.d. Det betyder att vi i framtiden kan få mycket värre parasiter än vad vi någonsin har kunnat drömma om. Den amerikanska konsultfirman Frost & Sullivan spår i en rapport att hälften av allt griskött och all kyckling i USA under slutet av 1990-talet kommer att komma från gentekniskt förändrade djur. Det är alltså fråga om big business. De multinationella bioteknikföretagen har helt enkelt påbörjat en kapplöpning där det gäller att så snabbt som möjligt få fram så mycket nya varor som möjligt med den nya gentekniken. I denna råa tävling tas knappast någon hänsyn till vare sig ekologi eller moral. Ett tydligt tecken på den stora satsning på genoch bioteknik som företagen nu gör är de många patentansökningarna. I USA har man i dag en kö på 7 900 patentansökningar för bioteknik, och man har därför öppnat en ny specialavdelning för detta. Patentansökningar på växter, djur, bakterier och gentekniska metoder m.m. strömmar också in till det europeiska patentverket i Mänchen, trots att den europeiska patentkonventionen uttryckligen undantar växtsorter och djurraser från patentering. Faktum är att man redan, tvärtemot de regler som gäller, givit ett patent för en växt. Detta illustrerar det tryck som finns på patentverken från företagen. EG-kommissionen vill utvidga patenträtten till att gälla levande varelser. De eventuella restriktioner som EG-parlamentet diskuterar är otillräckliga om än viktiga. Man vill bl.a. att det inte skall få tas ut patent på nya människoraser — vilket i och för sig är sympatiskt. Herr talman! Jag kan konstatera att samhället på flera sätt är i otakt med utvecklingen inom biooch gentekniken och dess skilda tillämpningar. Jag menar att vi i riksdagen och ute i samhället måste diskutera dessa frågor mycket mer. Vi måste få i gång arbetet med en ny gentekniklag eller möjligen stifta andra lagar. Arbetet måste sättas i gång, och en kommitté borde kunna tillsättas som ser på de ekologiska aspekterna på samma sätt som man studerade de etiska aspekterna i början av 1980-talet. Den 12 december kommer vi att ha en debatt här i kammaren om dessa frågor med anledning av de motioner som väckts i riksdagen. Jag hoppas att fler ledamöter än i dag då kommer att ställa upp i debatten.

Herr talman! Den 14-15 mars i år undertecknade statsminister Ingvar Carlsson ett EFTA-dokument som innebar en fullständig liberalisering av handeln med fisk och fiskprodukter. Det var Island och Norge som mer eller mindre tvingade fram den överenskommelsen. Man var angelägen att komma åt den svenska marknaden och på sikt konkurrera ut det svenska fisket. Genom undertecknandet gav statsministern därmed bort en värdefull del inför kommande förhandlingar. Inget annat land som vill slå vakt om sitt fiske skulle utan vederlag ha lämnat ut en så värdefull marknad som den Sverige har. Något fick den svenske statsministern för sitt besvär och sitt offer av delar av det svenska fisket. När han i maj i år besökte Island firades han som en hjälte. Den isländske utrikesministern uttalade att det var Ingvar Carlsson som löst knuten och han sade bl.a.: ”Och sanningen är den att svenskarna därmed gjorde ett betydande politiskt offer, ty de samtyckte och fick saken i hamn trots att finnarna höll fast vid sina krav om undantag till 1993 för finska fiskprodukter”. Sverige har gått med på att öppna sin marknad för norsk och isländsk fisk från den 1 juli 1990 trots att norrmännen inte behöver upphöra med sitt stöd till fisket före 1993. Inte heller Sverige behöver nu avveckla stödet till sitt fiske före 1993. Det är ganska intressant att se hur olika EFTA-länderna agerar. Island och Norge, som ändå är vinnarna i EFTA-avtalet, utnyttjar nu tiden framstill år 1993 för att lösa sina problem så att stödet skall kunna läggas om och deras fiske skall ha en framtid och inte slås ut. I år har bl.a. Norge gett fiskaren ett avdrag på 55 000 kr. Men vad gör man i Sverige? Jo, man har tillsatt en enmansutredning som lagt fram sitt förslag för någon månad sedan. Den utfördes av Apoteksbolagets chef Åke Hallman. Hans förslag är säkerligen det mest destruktiva svenskt fiske har upplevt, trots att det ibland kommit de mest hårresande förslag. Jag tänker då bl.a. på fiskeristyrelsens plan för fisket som skulle skrota en tredjedel av den moderna svenska fiskeflottan och fiskeristyrelsens tjänstemannautredning om laxfisket som kom i år. Det kanske blir så här när förslagen skall utformas av människor som saknar all kännedom om yrkets villkor och de förhållanden som en fiskare måste leva under och när man inte fäster avseende vid en levande skärgård, försvar och folkförsörjning. En apotekare vet ju inget om fisket, och fiskaren besöker så sällan apoteket att resultatet därför kan bli vad som helst. Det blev det ju också. I en interpellationsdebatt som jag hade med statsministern den 23 mars angående EFTA-överenskommelsen sade statsministern: ”För närvarande pågår en utredning för att bl.a. utvärdera prisregleringen på fisk. Utredningen skall redan den 1 juli i år redovisa sina resultat. De förslag som läggs fram skall, enligt direktiven, bl.a. främja den samlade fiskerinäringen genom att skapa förutsättningar för rationalisering av yrkesfisket och fiskberedningsindustrin, främja avsättningen av svenskfångad fisk och marina produkter både på den inhemska marknaden och på exportmarknaden, samt öka förutsättningarna för ett bättre utnyttjande av svenska fiskekvoter. Härmed får vi en samlad bedömning av vilka åtgärder som krävs för att förbättra förutsättningarna för det svenska yrkesfisket. Regeringen kommer även fortsättningsvis att slå vakt om denna näring. Det gäller givetvis även i samband med internationella överenskommelser”. Man kan undra om det är något fel på direktiven eller om det är något fel på utredaren. I varje fall är det något fel på utredningen. Man har svårt att i utredningen och i utredarens förslag hitta någonting som statsministern påstår finns i direktiven. Enligt direktiven skulle man bl.a. främja den samlade fiskerinäringen genom att skapa förutsättningar för rationaliseringar av yrkesfisket och beredningsindustrin, främja avsättningen av svenskfångad fisk och marina produkter både på den inhemska marknaden och på exportmarknaden och öka förutsättningarna för ett bättre utnyttjande av fiskekvoterna. När man läser utredningen ser man att förslagen går ut på motsatsen. Men statsministern hade i debatten också ett tröstens ord till en orolig företrädare för fisket när han sade att vi — jag förutsätter att han då menar regeringen — får ”en samlad bedömning av vilka åtgärder som krävs för att förbättra förutsättningarna för det svenska yrkesfisket”. Och han kom med en löftesrik slutkläm: ”Regeringen kommer även fortsättningsvis att slå vakt om denna näring. Det gäller givetvis även i samband med internationella överenskommelser”. Om statsministern menar allvar, och det förutsätter jag att han gör, kan det inte bli mycket kvar av Hallmans utredning. Jag vill komma med en rekommendation. Se på Norge och Island och hur de slår vakt om sitt fiske. En svensk fiskare har samma behov som en norsk eller isländsk fiskare, och han har rätt att kräva att få bedriva sitt yrke under samma villkor. Regeringen får nu visa om statsministerns uttalanden i interpellationsdebatten har verklighetsgrund eller om det bara var tomma ord. Herr talman! Fisket är den första näring som utsätts för liberalisering och berövas sitt skydd och sitt stöd. Regeringen har ansvaret att se till att näringen inte slås ut. En proposition med ett annat innehåll kommer inte att finna förankring hos vare sig opposition eller regeringspartiet, det är jag övertygad om.

Herr talman! Jag skall i mitt anförande koncentrera mig till arbetsmiljöfrågorna. Det har varit mycket tomt i den politiska debatten om arbetsmiljön från det att vi hade den stora debatten på 60 och 70-talen fram till valet år 1988. Under 1980-talet har ett antal motioner i frågan väckts framför allt av vpk och på senare år även av folkpartiet. Det var därför en stor glädje när frågan fick en förnyad aktualitet hos det politiska etablissemanget i valdebattens elfte timme år 1988. Utvecklingen under hela 1980-talet har visat att arbetsmiljöfrågorna borde ha fått ett mycket större utrymme och att man borde ha visat större förståelse för förändringar än vad som har varit fallet. I samband med valet redovisade socialdemokraterna sin uppfattning att man borde tillsätta en arbetsmiljökommission för att fastställa vilka arbeten som var de farligaste arbetena i Sverige. Regeringen beslutade sedan också att inrätta en arbetsmiljökommission, och dess arbete tog sin början för ungefär ett år sedan. Senare har man också tillsatt ett råd för arbetsmiljö, och nu finns också en generaldirektörsgrupp som arbetar med den här typen av frågor. Det skulle kanske vara på sin plats att regeringen redovisar hur de här olika gruppernas arbete inom arbetsmiljöområdet samordnas och vad man egentligen vill uppnå i de här grupperna. Det skulle kanske också vara på sin plats att man talade om hur den breda allmänheten kan få del av gruppernas resp. slutsatser. Som det är i dag är det ganska svårt att få uppgifter om vad dessa grupper arbetar med, vad de har för innehåll för sitt arbete och vilka slutsatser de kan förväntas ha. Därför vänder jag mig till socialdemokraterna och regeringen, för jag skulle gärna vilja veta vilka samordningsförutsättningar dessa tre grupper har. Man frågar sig också hur de slutsatser som arbetsgrupperna kommer fram till skall redovisas och när dessa redovisningar kan förväntas. Det skulle vara intressant för oss i oppositionen att få veta ifall redovisningarna kommer att sammanställas inom SOU eller om det kommer att resultera i någonting som man kanske bara delvis kan få del av. För att debatten om arbetsmiljöfrågorna skall bli bra och leda till någonting relativt snart tror jag att det är viktigt att alla får del av de slutsatser som dessa grupper kommer fram till. I detta sammanhang skulle jag också vilja fråga vilken strategi regeringen förbereder för att förändra arbetsmiljöförutsättningarna ute på arbetsplatserna. Även om grupperna är i arbete och naturligtvis inte nu kan redovisa några slutliga ställningstaganden, måste väl regeringen rimligen ha förberett någon strategi att användas för förändrad och förbättrad arbetsmiljö. När vi nu diskuterar arbetsmiljö är det på sin plats att också komma in på rehabiliteringsfrågorna. Som det har varit under hela 80-talet har man i väldigt rask takt förtidspensionerat människor som har varit långtidssjukskrivna. Man har egentligen inte gjort några försök till rehabilitering utanför sjukvårdens ram. Men det har trots allt förekommit några försök där företagen har samarbetat med försäkringskassan, länsarbetsnämnderna, arbetsförmedlingen, de fackliga organisationerna och företagshälsovården. Jag kan exempelvis nämna Trelleborgsprojektet. Det finns även andra liknande projekt som har varit framgångsrika. De vidtagna åtgärderna har visat sig vara utomordentligt positiva mänskligt sett. Även statsekonomiskt har detta varit väldigt fördelaktigt. Man har tjänat in mycket stora pengar på att folk mycket snabbare har kunnat gå ut i yrkesverksamhet efter att ha varit sjuka en tid. Därför borde man, med de erfarenheter som nu börjar bli ett par år gamla, kunna fatta beslut om åtgärder som gör att fler förtidspensionerade och långtidssjukskrivna mycket snabbare bara kan gå tillbaka till arbetslivet i stället för att stanna hemma utan någon som helst egentlig sysselsättning. Jag skulle gärna vilja ha svar på frågan varför man från regeringens sida inte har använt sig av de kunskaper som olika försöksprojekt, exempelvis Trelleborgsprojektet, har gett. Varför har man visat en sådan passitivitet, trots att erfarenheterna har varit så positiva? När man talar om rehabilitering vill man gärna också se på företagshälsovården, dess framtida roll och verksamhet. Företagshälsovården i Sverige fungerar väldigt olika på olika ställen i landet. Men företagshälsovården kan bli en utomordentligt bra del i rehabilitering och förebygga sjukdomar som kan leda till förtidspensionering och liknande. Man borde från regeringens sida på ett mera aktivt sätt använda företagshälsovården för förebyggande vård och rehabilitering än vad som är fallet i dag. Jag undrar om regeringen förbereder någon reform som gör att före tagshälsovårdens verksamhet läggs fast på ett bättre sätt än i dag och att man tar del av de erfarenheter som naturligt finns på olika ställen i Sverige samt samordnar företagshälsovårdens olika verksamheter så att de kommer alla till del. Avslutningsvis undrar jag hur de pengar som kommer in i Arbetslivsfonden kommer att användas — det är ju väldigt mycket pengar. Ofta får man uppfattningen att vi egentligen arbetar som på 60 och 70-talet. I dag har vi stora problem med den psykosociala arbetsmiljön, kanske framför allt inom den offentliga sektorn. Jag undrar om regeringen förbereder något fullskaleförsök inom den offentliga sektorn därvidlag. Förbereder man något försök som kan leda till förbättrad psykosocial arbetsmiljö?

Herr talman! God ekonomisk tillväxt är en förutsättning för en god regional utveckling och spridd välfärd i hela landet. Det är viktigt att understryka att både ekonomisk politik och regional politik är centrala. Man betraktar dessa två ibland som någon sorts nollsummespel. Ibland får man det intrycket i debatten att regional politik handlar om att inom en viss given mängd resurser fördela. Vad den ena vinner förlorar den andra. Jag vill bestämt varna för ett sådant synsätt. Jag tror att det är utomordentligt viktigt att vi tar vara på och bejakar de positiva och dynamiska krafter som finns hos enskilda människor i regioner och hos nationen som helhet. Då först slipper vi nollsummespelstänkandet. Men det finns också, herr talman, en uppenbar förklaring till varför många upplever det så. Det är klart att det i ett land där man under flera år har fått uppleva ganska dålig ekonomisk tillväxt är lockande att se att vad den ena vinner förlorar den andra. Därför tror jag att just den ekonomiska tillväxten, att människorna i landet ser att det finns en ständigt växande kaka, som växer i god och balanserad takt, är den bästa förutsättningen för att få bort spänningarna kring nollsummespelstänkandet. Jag har många gånger tidigare när vi diskuterat regionalpolitik här i riksdagen pekat på just helhetssynens betydelse. Jag gick tillbaka och tittade på ett antal anföranden som jag hållit sedan början av 80-talet. 1981/82 kritiserade jag exempelvis en del företrädare för den sittande regeringen för att vi har för litet av helhetssyn. Det är viktigt att lyfta fram detta och inse att de olika delområdena i politiken, givetvis också utanför det offentliga beslutsfattandet, är viktiga för en jämnare fördelning av ekonomisk välfärd. Jag tror att det blir viktigt även framöver, oavsett vilken perspektivnivå man lägger regionalpolitik på och diskuterar den på. Ute i Europa diskuteras den regionala utvecklingen mycket. Flera talare var inne på detta i går. Jag tror att just det ökade intresset för regionernas utveckling och regional politik, som vi nu ser inom EG, tar ganska effektivt död på myten som odlas inom vissa partier, att ett närmande till Europa, ett deltagande i det europeiska integrationsarbetet på något vis skulle förhindra oss och försvåra för oss att driva en aktiv regional politik. Det är och förblir en myt. Det är viktigt för alla ansvariga politiker i Sverige att så snabbt som möjligt ta död på den myten. Det finns några saker som är väldigt viktiga för en god regional utveckling och som gör att det finns anledning att undra om arbetsmarknadsministern tillräckligt inser — det gäller också i umgänget med sina kolleger i regeringen — hur det förhåller sig. Det gäller exempelvis de goda kommunikationernas betydelse. När får vi t.ex. en dialog mellan arbetsmarknadsministern och energiministern? Den senare har ju bl.a. förklarat att Borlänge flygplats är den mest onödiga flygplatsen i Sverige. Jag hoppas att man kan klara ut sådana problem inom regeringen, när man framöver skall lägga fram en regionalpolitisk proposition. Jag hoppas också att regeringen inser att man måste avsätta en större andel av BNP för infrastruktursatsningar i vägoch järnvägsnätet än som för närvarande är fallet. Jag har svårt att förstå varför förslag som moderata samlingspartiet lägger fram om att en ökad andel av BNP skall gå till väginvesteringar inte vinner gehör i riksdagen, om man nu talar om vikten av en bättre regional utveckling. Jag känner en väldigt stor oro över det förhållandet att man på något sätt fördröjer utbyggnaden av en tredje bana på Arlanda. Jag upplever ett otroligt stort tryck från olika håll runt om i landet i det avseendet, oavsett partifärg, från ledande företrädare för kommuner, landsting och länsstyrelser. Man menar att det är A och O att vi nu får en ökad tillgänglighet till Arlanda. Det är nödvändigt om Stockholm skall vara som en bra och väl fungerande huvudstad. Jag utgår från att en framtida regionalpolitik innebär att den som har ansvaret för regionalpolitiken i regeringen — statsrådet Ingela Thalén — övertygar även där miljöoch energiministern om det förträffliga och nödvändiga i att gedigna satsningar görs för att åstadkomma en ökad flygkapacitet. Dessutom hoppas jag att vi skall få se att utbildningssatsningarna får ett rejält innehåll och att regeringens politik inte blir en strid med lärare, en skola i uppror. Det gäller även gymnasieskolan. Man måste också våga satsa på den högre utbildningen och forskningen. Hög kunskapsoch kompetensnivå är nämligen en av de faktorer som är helt avgörande för en regions utveckling. På samma sätt borde man på ett aktivare sätt ge olika regioner mer av egen beslutskapacitet, beslutskompetens. Det gäller givetvis för den enskilde individen men också inom det offentliga systemet. Det går dock förtvivlat långsamt med avregleringen, oaktat goda uppsåt. Vidare tror jag att det är viktigt att arbetsmarknadsministern synnerligen aktivt deltar i de skattesamtal som förmodligen pågår inom regeringen och som sedan skall föras i Haga. Vi kunde höra följande uppmaning i går här i kammaren: Kom gärna och delta i skattesamtalen, men sätt inte en käpp i hjulet! Jag skulle vilja uppmana arbetsmarknadsministern att sätta en käpp i hjulet just när det gäller försämrade reseavdrag. Vi vet att allsidiga arbetsmarknader — där det krävs en arbetsinpendling, både kollektivt med buss och enskilt med bil — är en förutsättning för att tusentals små orter skall fungera i vårt land. Tiotusentals hushåll måste få en dräglig bärgning. Människor skall inte tvingas flytta till storstadsregioner. Sätt gärna en käpp i hjulet när det gäller slopandet av reseavdrag! Men se till att det blir rejäla kvittningsmöjligheter för de människor på landsbygden som vill starta egen verksamhet! Det finns många bitar i skatteförslagen och i underlagen för de skattebeslut som fattas som är direkt riktade mot landsbygden. Jag tror att det kommer att diskuteras ytterligare framöver. Herr talman! Det finns många områden som vi skulle kunna peka på. Men det finns också ett antal områden där jag hyser stor oro för att den socialdemokratiska regeringens agerande inom hälsooch sjukvårdspolitiken liksom också trafikpolitiken — som jag redan nämnt — samt systemen och de offentliga transfereringarnas effekter direkt motverkar målet att hela Sverige skall leva. Jag har pekat på några saker som rör landsbygden. I går, eller om det var i förrgår, presenterade en grupp som sysslar med storstädernas problem ganska avslöjande rapporter om vad den socialdemokratiska politiken har inneburit för storstäderna. Sammantaget, herr talman, innebär den socialdemokratiska regionalpolitiken problem för både landsbygden och storstäderna. Här måste vi få se en ändring. Vi säger gärna ja till att hela Sverige skall leva. Men med moderat politik tror jag att hela Sverige får en chans att leva bättre.